Herr talman! Herr statsråd och medebattör Kenneryd! Visst finns det anledning att ha en solidarisk fördelning av resurser så att det hela fungerar på avsett sätt. Diskussionen inför 1996 års skatteutjämningsförslag och även denna diskussion visar att det säkert finns all anledning att se över om effekterna blir de avsedda. Jag utgår ifrån det som statsrådet svarade på min fråga om det fanns anledning att fördela ytterligare resurser, att de resurser som nu tillförs är tillräckliga och att det utifrån den bild som statsrådet har skaffat sig finns stora skillnader mellan kommunerna i landet. Det finns kommuner som har det relativt bra medan andra kommuner har mycket sämre förutsättningar. Det talar för att systemet kanske inte har fått avsedd effekt. När man talar om regional balans är det väldigt viktigt att komma ihåg att kommunsektorn fungerar som en bra utjämnande faktor. Den fungerar också bra när man ser på tillväxt för att skapa ett bra näringsliv. En bra kommunsektor med den service som det innebär skapar också bra grogrund för fler arbetstillfällen inom det privata näringslivet.
Herr talman! Först några ord om den allmänna politiken för att åstadkomma en bättre regional balans vid sidan om utjämningssystemet. Jag tycker mig ändå märka en ganska positiv utveckling i det avseendet att man börjar se resultat av de mindre och medelstora högskolorna och den satsning som där sker. Fler och fler samarbetsprojekt knutna till högskoleverksamheten där kommunerna är motorn börjar nu att poppa upp. Jag tycker mig också se en väldig kraft på många håll i landet när det gäller att engagera sig i arbetet med tillväxtavtalen. Lokalt ute i kommunerna tillsammans med näringsliv och andra parter inventerar man verkligen och går igenom vilka förutsättningar som finns just i den egna delen av Sverige för att få en bättre kraft i utvecklingen och fler arbetstillfällen och för att få en expansion och en tillväxt. Även om statistiken är dyster över de senaste årens utveckling när det gäller befolkningsminskningen i stora delar av landet och de prognoser som landstingsförbund och andra har gjort, tror jag ändå att det kan växa fram en motkraft som kan hejda denna utveckling. Det behövs också naturligtvis åtskilligt annat, men jag tycker mig se positiva tendenser. Sedan går jag över till utjämningssystemet. Centern stod ju i hög grad bakom det nuvarande systemet och principerna bakom det. Min förhoppning är att vi skall kunna presentera ett förslag som har en god majoritet i riksdagen bland de partier som stod bakom de grundläggande principerna. Regeringen rubbar inte de grundläggande principerna, men min förhoppning är vi skall få ett bättre underlag i riksdagen bakom en kommande proposition. Siv Holma undrade om resurserna inom kommunsektorn var tillräckliga. Vi håller ju nu på att göra en bedömning av detta. Vi har genomfört en enkät till alla kommuner och landsting om hur deras ekonomi ser ut, vilka möjligheter de har att klara balanskravet år 2000 osv. Sammantaget visar resultatet av denna enkät att kommunsektorn som helhet kommer att vara i balans till år 2000. Det kommer att finnas ett antal kommuner som inte har möjlighet att klara balanskravet medan andra kommuner har betydligt gynnsammare förutsättningar med överskott i sin ekonomi. Vi gör nu en samlad bedömning av kommunernas förutsättningar att klara de åtaganden som blir aktuella framöver. Det är klart att kommunerna under den kommande tioårsperioden står inför oerhört stora strukturproblem. Man måste flytta resurser inom den kommunala sektorn till följd av minskat behov inom barnomsorgen, successivt inom skolan och sedan vidare till äldreomsorgen.

Herr talman! Jag delar statsrådets bedömning att den regionalt spridda högre utbildning som vi nu har lyckats att få till stånd kommer att vara väldigt viktig. Jag vill påminna om att också detta ju har åstadkommits i strid mot de centralistiska krafterna i det politiska systemet. Efter denna interpellationsdebatt drar jag slutsatsen att det finns anledning att hysa en behärskad optimism över att detta skall kunna landa något så när tillfredsställande i den här kammaren.
År 2000 ligger det 4 miljarder.

Precis som i näringslivet och i övrig verksamhet finns det självklart förutsättningar för effektivitetsförbättringar också inom ramen för tilldelade resurser. Den balansgången måste vi ständigt vara vaksamma på så att vi inte tilldelar resurser som trycker ned behovet av omvandlingstryck.

Herr talman! Henrik Westman har frågat finansminister Erik Åsbrink vilka åtgärder han ämnar vidta för att förändra nuvarande utjämningssystem så att arbetslösheten i Stockholmsområdet minskas och tillväxten inte längre hämmas. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. Jag vill inledningsvis framhålla att utjämningssystemets primära syfte är att skapa likvärdiga förutsättningar för alla kommuner och landsting att bedriva sin verksamhet, och det är därmed också ett viktigt instrument för att tillförsäkra alla delar av landet att få del av den ekonomiska tillväxten. Utjämningssystemets syfte är således inte att skapa tillväxt. Den kommunala utjämningsutredningen tillsattes hösten 1995 med uppdrag att följa upp, utvärdera och utveckla det bidrags och utjämningssystem för kommuner och landsting som trädde i kraft den 1 januari 1996. Enligt direktiven skulle kommittén lämna förslag till förändringar för att förbättra systemets förmåga att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för kommuner respektive landsting. Uppdraget gällde i första hand systemet för kostnadsutjämning. I kommitténs betänkande, Kostnadsutjämning för kommuner och landsting , som överlämnades till regeringen i mitten av december behandlas även systemet för inkomstutjämning och den s.k. Pomperipossaeffekten. Vad gäller de olika lösningar som står till buds för att begränsa de negativa marginaleffekter som kan uppkomma i systemets inkomstutjämning anser kommittén att de står i konflikt antingen med målet om en långtgående utjämning eller med målet att den enskilda kommunen inte skall kunna påverka bidragets eller avgiftens storlek. Som svar på Henrik Westmans fråga vill jag säga att utjämningssystemet inte kan lösa arbetslöshetsproblemen i landet eftersom det inte tillför den kommunala sektorn några ekonomiska resurser. För att minska arbetslösheten och förbättra tillväxten krävs andra typer av åtgärder. Vad gäller problemen i storstadsregionerna har regeringen tillsatt en storstadsdelegation med uppgift att utveckla och samordna den nationella storstadspolitiken. Samtidigt kan jag påpeka att arbetslösheten i Stockholmsregionen är låg i förhållande till andra delar av landet och att Stockholmsregionen växer snabbast i hela landet. Kommitténs betänkande har skickats på remiss till samtliga kommuner och landsting samt ett antal myndigheter och organisationer. Regeringen avser att efter beredning lämna förslag om utjämningssystemet från år 2000 till riksdagen i samband med 1999 års ekonomiska vårproposition. Regeringen kommer vid beredningen att pröva de synpunkter som inkommer under remisstiden, men jag vill i nuläget inte gå in i en sakdiskussion om hur förslaget om kostnadsutjämning från år 2000 skall utformas.
Herr talman! Med hänsyn till föregående interpellationsdebatt, representerar jag väl de där andra politikerkrafterna. Jag får tacka för svaret. Jag vill redan från början deklarera att jag tycker att det nuvarande kostnads och inkomstutjämningssystemet strider mot grundlagen och är ett grundskott mot den kommunala självbestämmanderätten. Det är inte helt obekant att vi moderater tycker att utjämningen skall ske via statsskatten i stället. Men det är inte det jag har framställt interpellationen om, utan det är om de konstiga tillväxthämmande s.k. Pomperipossaeffekter som finns i systemet. Jag är lite besviken på att statsrådet inte mer konkret vill utveckla vad han menade då han offentligt för någon veckan sedan själv kallade effekterna en skönhetsfläck. Det gav åtminstone mig ett visst hopp om att man nu, när valet är över, skulle mer sakligt kunna operera bort de tillväxthämmande Pomperipossaeffekterna, men så är tydligen inte fallet. I svaret sägs att utjämningssystemets syfte inte är att skapa tillväxt. Ja, det må så vara, men jag skall väl ändå inte tolka det så att syftet är att hämma tillväxt? Så är det nämligen i Stockholmsområdet. Jag skall ta några exempel. I min egen kommun Täby tjänar man 10 000 kr per person som man kan få ur produktionen och därmed således minska förvärvsfrekvensen. Ett annat exempel på en kommun som inte kan påstås vara så välmående och som har under medelskattekraft är Norrtälje. Den kommunen får plus minus noll i resultat om de sänker kostnaderna. De har således inget som helst incitament, och det kan leda till passivitet och ingen utveckling. Vid ett seminarium i går talade man från Stockholms stad om att man uppfattade systemets Pomperipossaeffekter så att det egentligen uppmanar staden att inte längre bygga några bostäder. Herr talman! Den här typen av system kan man inte ha, samtidigt som regeringen talar om att sysselsättningen är vår viktigaste fråga. Hela landet behöver tillväxt - javisst. Men det blir inte bättre av att man stryper Stockholmsområdet. Övriga landet tjänar inte på att tillväxten minskas i Stockholmsområdet. Jag förstår slutligen att statsrådet ännu inte vill gå in på detaljer i ett kommande förslag, men man blir något oroad inför framtiden när man tar del av Socialdemokraternas eget regionala remissvar. Där säger de att systemet är så komplicerat att ytterst få begriper systemet och att även om några kommunstyrelseordförande förstår det gör inte de vanliga medborgarna det. Det är ett hot mot demokratin. Man blir inte heller gladare när man läser vad professor Ernst Jonsson på IKE säger om förslaget. Han säger: "Principen om att kompensera merkostnader, som beror på opåverkbara faktorer, har inte heller följts på ett konsekvent sätt. Av dessa skäl kan vissa kommuner bli överkompenserade och andra underkompenserade i utredningens förslag. Bland annat tenderar kommuner, som är föregångare i att skära ned och förnya verksamheten, att bli missgynnade. Kommuner, som släpar efter i besparings och effektiviseringsarbetet, kan i stället bli belönade med utökade bidrag. Vetskapen om det kan ge upphov till negativa incitament." Statsrådet Lövdén! Vore det inte bättre att frysa nuvarande system och försöka få fram ett förslag som de flesta kan begripa, som kanske inte strider mot grundlagen och som befrämjar effektivitet och utveckling?
Herr talman! Jag vill ta upp ett par andra aspekter på intäktssidan. Vi har i dag ett omfattande regionalpolitiskt stödsystem, och alla de här stödformerna är statligt baserade. Dessutom har vi det kommunala skatteutjämningssystemet, men som baseras på kommunal finansiering. Jag vill ändå räkna in det i regionalpolitiken. Det framgick också av den tidigare debatten. Det handlar till stora delar om glesbygd. Det system vi har i dag är rent av storstadsfientligt. Herr talman! En kommuns pengar - vad är det för pengar? Jo, det är kommuninvånarnas skattepengar. Därför tycker jag att vi också måste se det från individperspektivet. Varje kommuninvånare som betalar skatt i sin kommun betalar lika mycket per intjänad hundralapp - här finns ingen progressivitet. Det leder till att förlorare blir låginkomsttagarna i de bidragande kommunerna, och vinnare är höginkomsttagarna i de mottagande kommunerna. Förlorare blir alltså barnfamiljerna, de lågavlönade, oftast kvinnor som har viktiga jobb i vården och omsorgen. Förlorare blir också de gamla. De betalar skatt i de bidragande kommunerna, och de måste också allt oftare betala höjda avgifter för den kommunala servicen. Dessutom skall de bidra till att täcka andra kommuners verksamhet. En annan aspekt som jag vill ta upp är att det nuvarande systemet är odemokratiskt. Som kommuninvånare kan vi granska och utvärdera politikernas hantering av ekonomin och servicen i hemkommunen. Om vi är missnöjda kan vi vid nästa val välja andra företrädare. Men de pengar som skickas till andra kommuner kan man inte följa. Hur mina skattepengar används när de kommer till andra kommuner redovisas inte någonstans. Det kommunala utjämningssystemet har ett inbyggt demokratiskt underskott, enligt min mening. Vad är det som säger att pengarna används till rätt saker, till just de kommunala kärnverksamheterna vård, skola och omsorg? Vad är det som säger att pengarna inte i stället används till kommunala underskottsverksamheter i diverse bolag eller andra saker? Håller inte statsrådet med om att det egentligen vore bättre om vi hade ett statligt system? Är det inte fel att kommunerna skall vara basen för intäkterna i ett system som huvudsakligen skall kompensera för strukturella skillnader? Håller ministern med mig om att det till syvende och sist är de små människorna, de svaga i samhället, som kommer i kläm i det nuvarande utjämningssystemet? Håller ministern med om att det är odemokratiskt, genom att vi inte kan följa hur pengarna används? Kan vi lita på att även intäktssidan kommer att få en bättre utformning i den modell som nu är utlovad till i vår och att åtminstone Pomperipossaeffekten elimineras?
Herr talman! I den tidigare interpellationsdebatten förde jag ett principiellt resonemang som jag gärna vill anknyta till. Varför har vi ett inkomst och kostnadsutjämningssystem? Jo, det är ju en följd av att vi lämnade de specialdestinerade statsbidragen och gick över till påsen med generella statsbidrag till kommunerna. Om alla kommuner och landsting skall ha likvärdiga förutsättningar att klara sina åtaganden, måste vi ha en kostnadsutjämning som tar hänsyn till de strukturella skillnaderna. Kostnadsutjämningen tar ju också hänsyn till de merkostnader som finns i storstaden. Jag tycker att det är något orättvist att påstå att Stockholm är missgynnat i det avseendet. I dag får Stockholm hela 48 % De debattinlägg - inte så mycket här i dag men i den allmänna debatten - som skjuter in sig på att Stockholm är missgynnat tycker jag är utomordentligt missriktade. Stockholms andel sjunker enligt utredningens förslag, men trots det får Stockholm en stor andel av de 5 miljarder som finns inom kostnadsutjämningssystemet. Så till inkomstutjämningen. Jag har i olika sammanhang, och jag gjorde det i den tidigare interpellationsdebatten, deklarerat en stark uppslutning bakom en långtgående inkomstutjämning. Den tillväxt av skatteunderlaget som sker i Stockholmsregionen eller i andra tillväxtregioner är ju inte enbart en frukt av kraften i regionen, utan det är en frukt av hela landets ansträngningar för att åstadkomma en bättre tillväxt och en bättre ekonomisk utveckling i Sverige. Detta har också Norrlandskommunerna bidragit till, om inte annat genom att fostra ungdomsgenerationen att ta kostnaden för utbildningen, som sedan har flyttat ned till Stockholmsområdet eller andra tillväxtcentrum. Inkomstutjämningen är också en fundamental förutsättning för att skapa likvärdighet när det gäller kommunernas och landstingens möjligheter att klara sina åtaganden. Sedan över till Pomperipossaeffekten. Den är naturligtvis en skönhetsfläck i systemet. Om vi hade funnit någon lösning som inte innebar en sänkning av inkomstutjämningens nivå och som inte var påverkbar av den enskilda kommunen, skulle jag gärna vilja ta upp en diskussion om hur man skulle kunna eliminera denna effekt. Men en förändring som tar bort Pomperipossaeffekten får inte ske på ett sätt som minskar möjligheterna till inkomstutjämning mellan kommunerna. Än en gång detta med att Stockholm är missgynnat. Man skall se inkomst och kostnadsutjämningen i perspektivet av de generella statsbidragen. Vi har ökat de generella statsbidragen med 22 miljarder från 1997 fram till 2001, och Moderaterna har väl inte varit de som har varit de varmaste tillskyndarna av detta. Denna ökning ger Stockholms kommun 1 miljard kronor mer i statsbidrag! Jag tycker kanske att de moderata debattörerna i dag skall ge Socialdemokraterna och också Centerpartiet ett erkännande för att vi har medverkat till att skapa bättre förutsättningar, även i Stockholms kommun, för att klara åtagandena inom vård, omsorg och skola.
Herr talman! Jag talade faktiskt inte om att det var synd om Stockholm. Jag talade om Pomperipossaeffekten som jag tycker är fel. Man måste ha ett system som främjar tillväxt. Det kan ju inte vara ett självändamål att försöka stoppa de regioner som drar. Även om det kommer en hel del pengar till Stockholmsområdet får man inte glömma bort att Stockholm också genererar ganska mycket intäkter till staten i förhållande till befolkningsmängden. Även om befolkningen i Stockholm utgör 20 % av landets befolkning, genererar de ungefär 30 % av skatteintäkterna. Men som sagt talade jag inte om Stockholms stad. Detta med skattekraft kan bero på väldigt många olika saker. För att ånyo tala om min hemkommun, hade den ända fram till 1986 en skattekraft som låg under genomsnittet. Då byggde man våldsamt ut barnomsorg och äldreomsorg - alltså en kommunal åtgärd. Detta förorsakade kommunala kostnader, men det innebar också att man kunde få ut framför allt kvinnor i arbetslivet. Nu har denna kommun landets tredje högsta skattekraft och en mycket hög förvärvsfrekvens för både män och kvinnor. Man kan fundera över vad det finns för incitament för detta system. Skall man nu våldsamt öka avgifterna för barnomsorg och äldreomsorg eller försämra barnomsorg och äldreomsorg för att anpassa sig till systemet? Det kan ändå inte vara meningen. När det gäller inkomstutjämning håller jag helt och hållet med statsrådet om att skattesatsen skall spegla den service som man bestämmer att man skall ha. Sedan kan man ha en utjämning i grunden. Men det får ju inte bli så att man tar ut kommunal skatt för att betala till någon annan. För varje 10 000 kronor som man får in i extra kommunalskatt i min hemkommun får man betala 13 000 kronor till systemet. Sådana system kan man inte ha. Jag kan inte hålla med om att inkomstutjämning är bra, för det är inte bra. Vad man uppmanar vissa kommuner till är: Minska det antal som är i arbete och sänk era inkomster. Detta är inte bra heller för övriga landet.
Herr talman! Jag noterar först och främst att jag inte fick svar på några av mina frågor, t.ex. om den lilla enskilda människan, skattebetalaren, som i vissa kommuner får dra ett väldigt tungt ekonomiskt lass. Jag fick inte heller svar på frågan om de demokratiska aspekterna i systemet, att pengarna inte går att spåra, att jag inte kan ställa någon politiker till ansvar för hur mina pengar används. Är inte detta odemokratiskt? Går det inte att ordna det på ett bättre sätt? När det gäller Stockholm vet vi ju alla att bland alla kostnadsfaktorer saknas det en del väldigt tunga faktorer som har bäring på storstäderna. Vi har t.ex. väldigt höga kostnader för boendet. Vi vet också att det hade varit väldigt bra om t.ex. psykiatrireformens effekter, som ju lägger sig väldigt tungt på storstädernas ekonomi, hade funnits med i systemet, men det gör det inte. Visst finns det brister, och visst finns det åtgärder som bättre hade kunnat fånga upp storstädernas situation. Jag skulle gärna vilja ha svar på min fråga om demokrati och om den lilla skattebetalaren, för det är den enskilda skattebetalaren som i slutänden står för pengarna.

Herr talman! Det var säkert svårt att förstå systemet innan, men just därför bör man försöka göra det enkelt så att man vinner i demokrati i den meningen att folk begriper det. Ärrade kommunalråd och kommunstyrelseordförande förstår det säkert, men medborgarna gör det som sagt var inte. T.o.m. socialdemokraterna här i området har framfört att de inte förstår. Det är en demokratisk miss. Vi får inte glömma bort kostnadsutjämningen. Inkomstutjämningen var en politisk fråga. Vi kan fundera över hur mycket politik som låg bakom tanken att man skulle fördela pengar mellan olika kommuner. Men kostnadsutjämningen byggde på en tjänstemannautredning från början. Man försökte med olika kriterier hitta rättvisa i det systemet. Det måste vi ändå säga. Sedan krånglade man till det. Då blir det kanske inte helt rättvist. I början kan det naturligtvis vara svårt att hitta rättvisa. Om man ser ut i landet ser man att de som skriker högst är de som inte får tillräckligt mycket i kostnadsutjämningen. Varje år ger Kommunförbundet ut en bok som heter Så kostar det i din kommun. Tittar man i den ser man i en av de första tabellerna att de kommuner som ligger framför allt norrut har dubbelt så mycket att röra sig med per invånare som kommunerna i storstadsområdena, om man räknar in statsbidrag och skatt. Jag har ett förslag.

Herr talman! I det här betänkandet behandlas Riksdagens revisorers förslag angående Sveriges införlivande av EG-rätten, men också motioner från allmänna motionstiden som handlar om riksdagens behandling av EU-frågorna. Jag skall inte uppehålla mig vid de delar i betänkandet där Miljöpartiet är överens med majoriteten och där vi avvaktar Riksdagskommitténs behandling av frågorna. Det handlar bl.a. om EU-nämndens och fackutskottens roll i EU-arbetet. I stället tar jag enbart upp de motionsyrkanden som resulterat i reservationerna 1 och 2 i betänkandet, vilka jag härmed yrkar bifall till. Herr talman! Den första reservationen påpekar att EU-medlemskapet inneburit att det numera finns två rättssystem i Sverige, nämligen EG-rätten och den svenska rätten. Systemen är olika och skiljer sig åt på en rad punkter. Sverige har t.ex. följt principen att lagarna skall vara kortfattade och innehålla en låg detaljeringsgrad medan förarbetena varit mer innehållsrika. Inom EG-rätten däremot finns det sällan över huvud taget några förarbeten kopplade. EG direktiven är därför detaljerade, vilket medför att den nationella normgivning som föranleds av direktiven ofta blir mer specificerad än sedvanlig svensk normgivning. I Sverige spelar förarbetena, där syftet bakom lagtexten redovisas, en avgörande roll för rättstillämpningen. Vid genomförandet av EG-rätten kan inte förarbetena utnyttjas på samma sätt som tidigare. Det nationella införlivandet kan endast ske i form av författningstext, och det saknas möjlighet att genomföra delar av direktiven genom uttalanden i de svenska förarbetena. Det är dessutom inte möjligt att i förarbetena fylla ut EG-rätten, dvs. den svenska lagstiftaren kan inte redogöra för hur EG-rätten skall tolkas. Till detta kommer att EG-domstolen har exklusiv rätt att tolka direktiven. Eftersom det krävs att EG-rätten införlivas i själva lagtexten och inte i förarbetena, kan de svenska förarbetenas roll komma att förändras även vad gäller sedvanligt nationellt lagstiftningsarbete. Förarbetenas framtida roll blir oklar, och även utskottsbetänkandenas betydelse kan komma att förändras i framtiden. Redan i dag finns en tendens just till att lagtext vinner på förarbetenas bekostnad. Miljöpartiet anser därför, liksom revisorerna, att regeringen bör utreda EG-rättens och den nya rättskulturens effekter på den svenska nationella rätten. Det är viktigt att förarbetenas framtida funktion och betydelse samt utskottsbetänkandenas roll blir belysta. Det behövs också analyser vad gäller integreringen av de olika rättskulturerna och de framtida effekterna av den förändrade situationen. Visst kan det vara en uppgift för forskningen att titta på de problem som vi pekar på, vilket majoriteten menar. Men en sådan forskning tar tid, och det minskar inte behovet av en utredning. Snarare bör forskare kopplas just till en sådan utredning. Jag menar att frågorna som ställs är av vital betydelse för den framtida svenska lagstiftningstekniken. Herr talman! Den andra reservationen påpekar det faktum att kommittéer används i mycket liten utsträckning för att bereda svenska ståndpunkter i EU. Miljöpartiet anser att kommittéer bör användas flitigare i beredningsprocessen inför ställningstagandena i EU. På så sätt kan man få fram grundläggande kunskaper i olika frågor där man behöver utforma en särskild svensk ståndpunkt. EU-medlemskapet innebär en möjlighet för Sverige att väcka frågor som man vill att kommissionen skall ta upp. Men för att kunna påverka kommissionen att ta ett sådant initiativ krävs som regel ett gediget sakunderlag för Sveriges agerande. Det finns därmed ett nationellt intresse av ett väl fungerande utredningssystem. Miljöpartiet vill också understryka vikten av att fler bereds tillfälle att komma in i EU:s beslutsprocess så tidigt som möjligt. Ett normalärende i EU brukar ta omkring tre år från det att frågan väcks i kommissionen till dess att beslutet fattas i ministerrådet. En möjlighet vore därför att tillsätta en skuggutredning, en svensk kommitté som arbetar parallellt, vid viktigare frågor. På så sätt skulle man hinna få fram de svenska ståndpunkterna under EU Miljöpartiet vill påpeka att gängse hantering av nya lagförslag i Sverige tidigare har varit att berörda organisationer givits möjlighet att inkomma med remissvar på offentliga utredningar. I och med att EU:s ministerråd tagit över en stor del av den reella lagstiftningen och den lagstiftande makten har möjligheten för intresseorganisationer m.fl. att påverka besluten minskat drastiskt. Den svenska regeringens hållning borde vara att beslut i EU inte skall fattas utan att de föregåtts av en bättre och bredare demokratisk beslutsprocess än vad som sker i dag. Inför varje beslut av betydelse borde självfallet en remiss till berörda organisationer genomföras. Miljöpartiet ställer sig därmed i stort sett bakom revisorernas förslag. Majoriteten pekar på gällande riktlinjer för departementen som säger att man skall samråda med och informera intresseorganisationerna inom sitt sakområde genom referensgrupper eller traditionellt remissförfarande. Men sker detta? Nej, sällan! De departement som tillfrågats i Regeringskansliets nyligen genomförda granskning uppgav att de skickar kommissionens grön och vitböcker på remiss till berörda intresseorganisationer och också att det kan förekomma kontakter med intresseorganisationer inför möten i ministerrådet, men jag menar att detta inte förslår. Det vittnar mer om passivitet och mindre intresse av att verkligen ge intresseorganisationerna möjligheter att påverka i tid. Hela hanteringen av EU frågorna måste ges större prioritet. Att få information om förslag när det är för sent att kunna påverka är mer kosmetik än reell demokrati. Skall svenska ståndpunkter bli välgrundade, skall Sverige kunna göra EU mer demokratiskt, mer grönt, mer solidariskt, jämlikt och jämställt måste möjligheterna att påverka besluten förbättras.

Herr talman! Det är svårt att identifiera några riktigt stora meningsskiljaktigheter inom konstitutionsutskottet med anledning av det här betänkandet. Även om Miljöpartiet har signerat två reservationer, andas ju betänkandet i sin helhet en ganska stor samsyn på de här frågorna. Det finns flera anledningar till det. En är naturligtvis att revisorernas granskning tar sikte på implementeringen av olika EU-direktiv från den tid som låg före Sveriges medlemskap. Det är alltså så att vi inte har haft möjligheter att påverka dem på samma sätt. Ett annat skäl är att riksdagen har tillsatt en utredning som skall se över hela frågan om riksdagens förhållande till EU-frågorna och hanteringen av dem. Det gör naturligtvis att motionsyrkandena i det avseendet avslås i det här betänkandet med hänvisning till riksdagsutredningen. Utskottet har alltså inte funnit anledning att yrka bifall till någon av revisorernas hemställanspunkter med de motiveringar jag nyss nämnde här. Självfallet är det en väldigt intressant och viktig fråga hur riksdagens förhållande till EU är och vilka möjligheter riksdagen och riksdagens ledamöter har att påverka händelseutvecklingen. En annan viktig sak är naturligtvis intresseorganisationernas möjligheter. Nu tycker jag kanske inte att det riktiga är att det enbart är så att regeringen skall se till att intresseorganisationerna får möjligheter. Det har man ju faktiskt genom vitböckerna, genom grönböckerna. Det ligger alltså ett ansvar, tycker jag, också på intresseorganisationerna att så tidigt som möjligt försöka ta sig in i och påverka processen. När det gäller regeringens hantering av EU frågorna hade konstitutionsutskottet i ett tidigare betänkande redovisat sin granskning av regeringens arbete på det här området. Där konstaterades att det i början av vårt medlemskap hade varit en del brister och att det naturligtvis fortfarande finns brister i olika avseenden men att hela hanteringen har utvecklats på ett väldigt positivt sätt. I det betänkandet talar ju också konstitutionsutskottet om att man skall fortsätta att följa den här frågan. Från min synpunkt tycker jag att det skulle vara väldigt intressant om KU kunde ta sig resurser och tid att försöka följa ett eller annat ärende från det att man möjligen kan identifiera att det startar i EU systemet, sedan se hur det kan påverkas eller inte påverkas i olika avseenden och skriva en rapport om det. Jag tror att det skulle vara av stort värde för debatten kring möjligheterna att påverka EU-systemet. Herr talman! Jag vill med det här yrka bifall till hemställan i betänkandet och avslag på de båda reservationerna.

Herr talman! Det här betänkandet är ganska enhälligt. Men den stora enigheten består ju mycket i att motioner - mer eller mindre goda sådana - hänvisas till olika utredningar och framför allt till Riksdagskommittén som alla fäster sina förhoppningar till. Det är tydligt att man tror att den skall kunna lösa många av de problem som kan finnas beträffande bl.a. riksdagens arbetsformer. Låt mig ändå peka på ett par positiva inslag i betänkandet. Under rubriken "Tid för propositioners avlämnande" har utskottet enats om en skrivning som har att göra med att utskottet vänder sig mot ovanan som regeringen har haft att lämna propositioner under hösten under den allmänna motionsperioden. Det kan sägas vara emot själva tanken bakom den nya budgetordningen då hösten huvudsakligen skall ägnas åt just budgetbehandling, och då utfaller ju också den allmänna motionsperioden. Här skriver utskottet ganska starkt, får man väl säga, att regeringen bör respektera intentionerna bakom budgetreformen och inte lägga fram propositioner under den allmänna motionstiden om inte synnerliga skäl föreligger. Ett sådant skäl kan vara att en proposition måste behandlas i samband med budgetpropositionen, tillägger man ganska självklart. Ett annat positivt inslag i betänkandet har att göra med besvarandet av interpellationer. Där har också utskottet enats om en skrivning som innebär att man understryker att det är viktigt att interpellationer besvaras och besvaras i tid. Även om det inte finns en lagstadgad skyldighet, skriver utskottet, för statsråden att besvara interpellationer är det utskottets bestämda uppfattning att ett statsråd endast i undantagsfall och om synnerliga skäl föreligger bör kunna avstå från att besvara en interpellation. Det är bra att vi är eniga om den skrivningen eftersom ju interpellationerna är ett viktigt inslag i riskdagens kontrollmakt. Det finns en moderat reservation fogad till betänkandet. Den gäller antalet ledamöter i utskotten. Vi menar att det finns vissa olägenheter med att det är ett otillräckligt antal suppleanter i utskotten. Det kan leda till att det är svårt att justera betänkanden i tid, att man måste flytta på justeringstillfällen eller justera utan full besättning i utskottet. Mot detta har det sagts att det skulle komplicera ärendenas behandling här i kammaren om inte alla partier är företrädda i utskotten. Det kan ligga något i den synpunkten, men vi tycker inte att den kan vara avgörande. Det går att förenkla och förkorta behandlingen av ärendena här i kammaren ändå och på andra sätt. Det går bl.a. genom att man upphör med att begära onödiga voteringar där resultatet redan är klart, dvs. att man begär fler än en votering på ett betänkande. Det är ju ändå så att utskotten är motorn i riksdagsarbetet, och väl fungerande utskott med god tillgång till suppleanter är viktigt för att utskottsarbetet skall fungera väl. Vi menar alltså, som vi har gjort tidigare också, att man bör hålla sig till 15 ordinarie ledamöter i utskotten, vilket också är det tal som faktiskt nämns i riksdagens huvudbestämmelse. Låt mig slutligen säga att en stor majoritet i utskottet inte tycker att vi skall lagstifta om tilltalsformer i riskdagens korridorer och inte heller rekommendera tilltal, vilket jag tycker är klokt. Det måste vara någonting för vårt eventuellt goda omdöme att bedöma hur vi tilltalar varandra och även hur vi tilltalar våra väljare, och inte precis en lagstiftningsfråga. Här inne i kammaren råder ju som bekant speciella regler som talman Birgitta Dahl numera just i sin egenskap av talman brukar understryka. I de debatter som förekommer här är det ju inte någon privat diskussion utan ett offentligt samtal som förs genom talmannen, vilket är förklaringen till den lite speciella traditionen med tilltal i tredje person. Herr talman! Jag yrkar bifall till den moderata reservationen nr 1.

Herr talman! Riksdagen är ju den arena där folkstyret tydligast kommer till uttryck. Därför är det väldigt viktigt att riksdagens arbete är så öppet och så effektivt som möjligt. Vi i Folkpartiet anser att det finns mycket goda skäl att se över stora delar av riksdagens sätt att arbeta, inte minst när det gäller budgetprocessen, revisionen och hanteringen av EU frågor. De här frågorna kommer att bli föremål för en översyn under den kommande tiden. Därför nöjer jag mig med att i det här sammanhanget bara ta upp några få frågor, som syftar till att öka riksdagens inflytande och som också finns återgivna i den motion som Folkpartiet har lämnat med anledning av den här frågan. Debatten om IB-affären har ju varit en het fråga. Det visar enligt vår mening på behovet av att det i riksdagen i speciella fall skall kunna utses särskilda riksdagskommissioner. De här riksdagskommissionerna bör vara komplement till den granskning som vi i konstitutionsutskottet löpande gör och också avse mer omfattande undersökningar som KU svårligen kan klara inom ramen för den ordinarie granskningen. I varje särskilt fall bör man ta ställning till om de här kommissionerna skall ha möjlighet att ta upp vittnesmål under sanningsförsäkran och också kunna befria personer från gällande tystnadsplikter. Därför har vi i Folkpartiet föreslagit en särskild lag om riksdagskommissioner. Den allmänna motionstiden efter budgetpropositionens avlämnande är central för riksdagens inflytande. Därför är det mycket olämpligt att regeringen avlämnar andra propositioner under den allmänna motionstiden. Vi riksdagsledamöter har det ju nog snärjigt. Det här skall kunna få ske bara i mycket särskilda fall, och konstitutionsutskottet har därför helt klokt uttalat att Riksdagskommittén i samband med utvärderingen av budgetreformen bör överväga en regeländring på denna punkt. Interpellationerna är ett av riksdagsledamöternas främsta instrument för att tvinga fram en debatt i aktuella frågor. Det gäller faktiskt också i de fall där statsråd gärna skulle slippa debatten. Det är verkligen inte acceptabelt att ett statsråd skall kunna vägra att svara på inlämnade och godkända interpellationer. Det är bara om synnerliga skäl föreligger som det skall kunna accepteras, som ett undantag. Det är väldigt bra att ett enigt utskott mycket klart har uttryckt att regeringen måste beakta det här. Man måste respektera ledamöternas rätt att ställa interpellationer. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 3, som innebär att riksdagen skall kunna tillsätta särskilda riksdagskommissioner.

Herr talman! Inte heller i det här betänkandet återspeglas några större motsättningar, och jag tycker att det är väldigt tillfredsställande. Det är bra bl.a. rent allmänt demokratiskt att vi kan samsas i olika frågor. När det gäller demokratins spelregler och riksdagens arbetsformer är det naturligtvis angeläget att ha så breda majoriteter som möjligt bakom de beslut som är aktuella. Motionsyrkandena har i några fall gått betydligt längre, med krav på preciserade tider och regler för propositionsavlämnande, t.ex. direkt förbud mot propositionsavlämnande under allmänna motionstiden, men när vi har diskuterat igenom det här i konstitutionsutskottet har vi fastnat för de ståndpunktstaganden som framgår av betänkandet. När det gäller avlämnande av motioner i anslutning till andra propositioner än budgetpropositionen under allmänna motionstiden pekar vi på den möjlighet som redan nu finns i riksdagsordningen att för sådana propositioner förlänga motionstiden, så att det skapas ett större utrymme för riksdagens ledamöter att väcka sådana motioner. Jag tror att det också finns anledning att understryka att regeringen noga skall överväga om det är nödvändigt att lägga fram propositioner just under allmänna motionstiden. Ibland är det nödvändigt därför att det hänger samman med hanteringen av budgetfrågor, men studier av antalet motioner som väckts under allmänna motionstiden visar - alldeles oberoende av vilken politisk inriktning regeringen har haft - att det väckts för många motioner som egentligen inte har något samband med budgetpropositionen. Det finns möjligheter att ändra på detta. Dessutom uppmanar vi nu Riksdagskommittén att överväga den här frågan. När det gäller interpellationerna har utskottet också samlats kring uttalanden där man lägger vikt vid att interpellationerna besvaras. Det är naturligtvis väldigt angeläget. Jag har här bara anledning att peka på att det inte är något stort antal interpellationer som inte besvaras, utan det handlar ett år om 3 %, ett annat år om 8,4 % och ytterligare ett år om 2,9 %. Det kan finnas flera skäl till att interpellationer inte besvaras. Ibland kan statsråd och interpellant inte finna en gemensam dag för debatten om interpellationen, så att den av den anledningen faller. Men jag vill gärna liksom också tidigare talare gjort understryka att det naturligtvis är väldigt angeläget att i görligaste mån alla interpellationer besvaras, eftersom det ingår som en väsentlig del i riksdagens möjligheter att kontrollera och påverka regeringen. När det gäller antalet ledamöter i utskotten vill jag, herr talman, säga att det inte skett någon ändring av huvudinriktningen att det skall vara 15 ledamöter. Av olika praktiskt-demokratiska skäl har åtminstone riksdagsmajoriteten funnit anledning att något öka antalet ledamöter. Vi som var med på den tid då Vänsterpartiet inte av egen kraft genom de proportionella valen fick ledamöter i utskotten kan erinra oss att det då inte var alldeles enkelt att hantera yrkanden och framställningar här i kammaren. Jag tror att riksdagen bl.a. ur demokratisk synpunkt inte har anledning att säga att det absolut inte får vara fler än 15 ledamöter i utskotten. Jag tror att den ventil som finns att något öka antalet ledamöter är värdefull. Helena Bargholtz yrkar på ett särskilt kommissionsinstitut i riksdagen. Det framgår av betänkandet att detta inte är en ny fråga, utan den har diskuterats tidigare. Konstitutionsutskottets ståndpunkt är att det är en så stor fråga och ett så stort ingrepp i författningssystemet att ett ståndpunktstagande i den frågan bör föregås av en ordentlig utredning i ett sammanhang där man ser över olika författningsfrågor. Till sist, herr talman, vill jag något beröra dureformen. Jag syftar inte i första hand på motionsförslaget och på det som anförs i betänkandet utan på hur vi tilltalar varandra här i kammaren. Jag tycker att det är angeläget att understryka att arbetet i riksdagens kammare skall vara upplagt på ett sådant sätt att det väcker respekt och förståelse från allmänhetens sida. Vi bör tilltala andra ledamöter genom talmannen och använda för och efternamn. Jag tror att det skulle stärka respekten för riksdagens arbete. Enligt min mening är det en missuppfattning att folk skulle känna större respekt och förståelse för riksdagsarbetet, om vi från talarstolen tilltalar varandra med du och söker skapa ett slags allmän kamratlighet. Jag tror att det är tvärtom. Folk förväntar sig att riksdagens arbete sker under hövliga former och framför allt att vi håller på att ledamöterna tilltalas via talmannen. Dessutom skulle det leda till att man slipper sitta och ändra i riksdagsprotokollet från dutilltal till angivande av namn. Det är en bättre tingens ordning. Jag vill understryka att det är angeläget att vi som ledamöter håller fast vid den ordningen, som inte enbart är hävdvunnen utan även korrekt och riktig, att tilltal sker i tredje person via talmannen. Jag yrkar med detta bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationerna.

Herr talman! Beträffande det sista om tilltal i kammaren håller jag helt med Göran Magnusson, och jag sade också något liknande i mitt anförande. Jag tror att en falsk eller möjligen äkta kamratlig stämning mellan ledamöterna kan komma fram på ett bättre sätt än genom att man exempelvis duar varandra. Detta skulle nog snarast verka utestängande för åhörarna. Dock begärde jag nu huvudsakligen ordet för att ställa en kort fråga till Göran Magnusson, och det gäller antalet ledamöter i utskotten. Jag lade märke till att Göran Magnusson mycket försiktigt talade om att något öka antalet ledamöter. Skall jag tolka det så att Göran Magnusson anser att vi inte gärna kan ha ännu större utskott än vad vi har i dag? Eller menar Göran Magnusson att vi exempelvis under andra förutsättningar och för att undvika vissa praktiska obehag i kammaren skulle kunna ha t.ex. 19 eller 21 ledamöter i utskotten? Skulle det inte bli väldigt ohanterligt?
Herr talman! Jag har den uppfattningen att med hänsyn till antalet ledamöter i riksdagen som helhet är 15 ett bra tal.

Man kanske möjligen får tillåta sig att säga att eftersom de flesta av oss fightas ganska hårt för att få komma till riksdagen så är det väl bra att vi fightas hårt för att få sitta också i utskotten. Då skulle man möjligen något underlätta suppleantproblematiken. Men i huvudfrågan ser inte jag att man utan vidare skall gå upp till 19 eller 21 ledamöter, utan jag tycker att det här är en rimlig avvägning och att basen skall vara 15. Men självklart har det här att göra med regeringsunderlag och en hel del olika frågor, och det är där jag tycker att man skall ha utrymme för att göra en viss bedömning i det här sammanhanget.
Herr talman! Jag vill först säga att när det gäller antalet ledamöter delar jag Göran Magnussons uppfattning om att det är bra att kunna tillämpa systemet flexibelt, och jag drar en parallell med hur man gör ute i kommunerna, där man ofta, framför allt i kommunstyrelsen, har med också mindre partier som kanske inte av egen kraft kan komma in i kommunstyrelsen, just för att underlätta beredningen och hanteringen av ärendena. Det har visat sig väldigt klokt i kommunerna, och jag är övertygad om att det är en klok modell även här i riksdagen. Men anledningen till att jag begärde replik var att jag ville ta upp frågan om särskilda riksdagskommissioner, vilket ju är en fråga som vi från Folkpartiet har drivit väldigt intensivt. Just därför att den här frågan har stötts och blötts länge, som Göran Magnusson framhöll, och därför att man har diskuterat det här ingående, så vore det väl tid att nu komma till skott och fatta beslut om möjligheten att ha sådana här särskilda kommissioner. Jag känner ju som ledamot i konstitutionsutskottet att vi har ont om tid. Jag tror inte att vi kommer att känna att vi riktigt klarar av alla stora granskningar. Därför ser jag och vi i Folkpartiet det som ett väldigt stort värde med sådana här riksdagskommissioner. Så varför inte låta oss försöka nu med det här i alla fall?
Herr talman! Jag ser det på det sättet att ett kommissionsinstitut hanterat av riksdagen med de befogenheter som Helena Bargholtz antydde i ett tidigare anförande måste man väldigt noga överväga. Det konstitutionsutskottet kan granska är ju regeringens hantering. Ett sådant här kommissionsinstitut, om jag har förstått det rätt, skulle ju ha en mycket mera långtgående granskningsuppgift och alltså kunna granska även myndigheter, händelseförlopp och ageranden i olika sammanhang. Jag har den grundinställningen att det kommissionsinstitutet inte behövs. Jag tror att det här delvis är sprunget ur den fleråriga debatten om en granskningskommission beträffande IB-affären, och den frågan får ju i sig sin lösning, men det är ju inte alldeles enkelt att på formella grunder inrätta heller den kommissionen. Jag förmodar att konstitutionsutskottet så småningom kommer att konfronteras med den särskilda lagstiftning som behövs för att klara kommissionsfrågan. När det sedan gäller resursfrågan, dvs. hur mycket konstitutionsutskottet kan granska: Om det finns resurser till ett särskilt kommissionsinstitut så finns det naturligtvis resurser också till mer insatser direkt från konstitutionsutskottet. Men jag skall också understryka igen att granskningsuppgifterna ju är olika, så det är inte alldeles utbytbart. Men skall man tänka sig något i den här riktningen måste det enligt min mening föregås av mycket noggranna överväganden i samband med att man gör en bredare författningsreform.
Herr talman! Min fråga var direkt till Göran Magnusson om Göran Magnusson över huvud taget vill ha sådana här riksdagskommissioner, och jag tolkar detta som att Göran Magnusson egentligen inte tycker att det behövs. Men Göran Magnusson uttrycker det lite kringelkrokigt och talar om den kommande författningsutredningen och vad den kan ge. Då konstaterar jag att från Socialdemokraternas sida finns det inget reellt intresse för sådana här riksdagskommissioner.
Herr talman! Jag har för egen del den uppfattningen att de system vi har för granskning är tillräckliga. Jag tycker alltså inte att det behövs ett riksdagens kommissionsinstitut. Exakt vilken uppfattning partiet har i den här frågan har jag faktiskt inte kontrollerat, och jag är inte säker på att det ens finns något deciderat uttalande i saken. Jag har heller inte sagt att den här frågan bör utredas i samband med den kommande författningsutredningen, utan i ett sammanhang då man bredare utreder författningen kan man möjligen också ta upp den här frågan. Men vad som kommer att inrymmas i en författningsutredning, den som statsrådet Lejon har talat om, skall ju bli föremål för överläggningar, bl.a. mellan partiledarna, och jag ser inte den här kommissionsfrågan som någon särskilt prioriterad fråga i ett sammanhang då man skall se över enligt min mening vissa angelägna författningsfrågor.

Herr talman! Med anledning av behandlingen av motion K247, där vi från Folkpartiet föreslår att man skall ändra namn på miljö och jordbruksutskottet till miljöutskottet, frågar jag mig: Är det bara Folkpartiet som numera tar miljöfrågorna på allvar? Enligt den nu gällande ordningen skall miljöfrågorna behandlas där de hör hemma, dvs. i varje utskott. Utöver det har vi benämnt ett utskott miljö och jordbruksutskottet. Herr talman, jag frågar mig: Varför benämner vi inte bostadsutskottet miljö och bostadsutskottet? Varför heter inte näringsutskottet miljö och näringsutskottet osv.? Svaret torde vara att utöver att alla utskott måste ta miljöhänsyn i sitt arbete så behöver vi behandla miljöfrågorna sammanhållet. De är så många och de är så stora att vi måste behandla dem sammanhållet i ett utskott. Och då frågar jag mig återigen: Varför kopplar vi samman miljöfrågorna med vissa av näringarna hårdare än med andra? Låt oss nu ge miljöfrågorna den tyngd som man i ord har gett dem i regeringsdeklarationen, i budgetpropositionen, i pågående arbete med mål i miljöpolitiken och i ett flertal andra sammanhang. Men det här är ord. Låt oss nu i verkligheten, i det politiska arbetet, ge miljöfrågorna den tyngd som vi i mycken text har sagt att de skall ha. Med det, herr talman, yrkar jag bifall till reservation nr 2.

Herr talman! Jag vill bara konstatera att det inte bara är Folkpartiet som har ett intresse i miljöfrågorna. Jag vill också konstatera att om det vore så enkelt att miljöfrågorna skulle lösas beroende på vad vi kallar de olika utskotten, då skulle det vara mycket lätt att klara ut det här. Däremot har jag den uppfattningen, precis som utskottet har sagt, att de namn som utskotten nu har finns det egentligen ingen anledning att nu ändra på.
Herr talman! Det här är inte bara en namnfråga. Det faktum att vi behandlar miljöfrågorna kopplat till jordbruksfrågorna, skogsfrågorna, frågor om jakt, fiske osv. gör att vi inte kan ge miljöfrågorna den tyngd som man i ett stort antal sammanhang har sagt att de skall ha. Det är inte bara en namnfråga, utan det handlar om på vilket sätt vi skall arbeta med miljöfrågorna. Herr talman! Folkpartiets uppfattning är att miljöfrågorna måste få större tyngd än vad de för närvarande har. Tyngden finns endast i orden, inte i verkligheten.

Herr talman! Låt mig först säga att det gläder mig att höra partier stå här och kämpa för att föra fram det bästa från Miljöpartiet. Jag hoppas att ni fortsätter med det men att det också syns i politisk handling, inte bara i demonstrationer om namn. Jag delar inte alls Harald Nordlunds uppfattning att miljöfrågorna skall särskiljas från jordbruksfrågorna och inte heller det som Folkpartiet brukar driva i kommunerna, nämligen att man skall lägga ned miljö och hälsoskyddsnämnderna. Naturligtvis skall miljöfrågorna integreras med alla andra frågor på precis samma sätt som ekonomiska frågor. Det heter inte finans och näringsutskottet, finans och socialutskottet osv., fast de naturligtvis hanterar pengar. På samma sätt skall det vara så självklart att man hanterar miljöfrågorna att det inte i varje utskottsnamn behöver stå också miljö. Men miljöfrågorna behöver ett eget utskott, därför att det finns frågor som är speciella och som behöver lyftas och där det behövs speciell kompetens, precis på samma sätt som i kommunerna. Vad som sker när man gör som Folkpartiet föreslår, nämligen att man smetar ut miljöfrågorna överallt utan att ha ett särskilt hem för miljöfrågorna, är att de försvinner. Det finns en mängd kommuner där vi har sett denna utveckling. Man har lagt ned miljöoch hälsoskyddsnämnderna och sagt att nu skall miljön in i alla frågor. Vad händer? Jo, de försvinner. Det behövs ett speciellt utskott, på samma sätt som det behövs en speciell nämnd i kommunerna, som driver på de andra att också engagera sig i miljöfrågorna. Trafikutskottet hanterar alldeles naturligt de frågor som handlar om tillväxtgaser. Men att ta bort jordbruksfrågorna från nuvarande utskott och föra över dem till näringsutskottet innebär att de miljöfrågor som finns på jordbruksområdet försvinner. Från Miljöpartiets sida vill vi naturligtvis stärka miljöfrågorna i riksdagen, men det är bra att utskottet nu heter miljö och jordbruksutskottet. Jag förutsätter att vi politiker ser till att stärka miljöfrågorna. Det handlar mycket mer om engagemang och insikt än om ett namn. Jag skall egentligen inte tala om detta, utan jag skall tala om en motion som jag har väckt. Av alla motioner som jag har väckt är det nog denna som flest människor har kommenterat. Det handlar om en motion om du-reformen. Jag skrev den därför att jag personligen börjar bli rätt irriterad på att bli tilltalad med ni. Jag tar det som ett stötande sätt att tilltala mig. Jag är tillräckligt gammal för att ha varit med på den tiden när du-reformen slog igenom. Bror Rexed införde du för dåvarande Medicinalstyrelsen, och detta spred sig snabbt i samhället. Många ansåg att det var väldigt skönt att slippa dessa omskrivningar. Dagens Nyheter har gjort en undersökning - Dagens Nyheter har nämligen tagit upp detta under de senaste månaderna - där man har frågat äldre vilken reform som de har ansett vara den viktigaste under livstiden. Och, hör och häpna, många svarar just dureformen. Man slapp stå med mössan i hand. Det blev lättare att tala med människor. Vi fick bort det konstlade avståndet. Värdigheten satt inte längre i ett ord utan i möten mellan människa och människa. Det gjorde att det blev lättare att tala, kommunicera och förstå varandra. Vi slapp det som tidigare var kännetecknande för klassamhället. Man kan naturligtvis säga att det är en bagatell att vi nu är på väg tillbaka till ni. Men man kan också se det som ett tecken i tiden, och som ett tecken i tiden oroar det mig. För mig symboliserar niandet ett nytt klassamhälle. Det finns somliga som strävar efter ett avstånd mellan människor. Jag tycker att vi skall vara observanta på detta. Sverige kan sägas ha varit en föregångare när det har gällt möjligheten att tala med varandra. Vi har satt människan i centrum, inte människans börd och klass utan människors lika värde och människors kvaliteter. Tyvärr är detta något som även smyger sig på oss här i riksdagen. Jag blir lite förvånad när jag här hör ledamöter mena att riksdagens värdighet består i hur vi tilltalar varandra. Jag tycker inte att det är så. Jag tycker att det är ett fossilt sätt att se på värdighet. Men min motion handlar egentligen inte om hur vi tilltalar varandra i kammaren utan snarare om hur vi tilltalas när vi ringer till växeln, hur vi tilltalas av personal och hur vi tilltalar varandra. Jag önskar att vi här i riksdagen föregår med gott exempel men att vi också tar upp frågan som någonting som vi faktiskt skall jobba lite grann med. Vi skall se till att vi går före i riksdagen och att vi här bestämmer oss för att du-reformen skall bibehållas, att vi i det här huset tilltalar människor med du utåt i samhället. Vi skall visa att vi sätter människor på samma nivå och säga att det är kvaliteten och människors lika värde som är viktigast. Detta är ett sätt för mig att uppmärksamma riksdagen på det som händer, nämligen att det har uppmärksammats också i medierna att vi nu börjar nia varandra alltmer. Frågan har inte föranlett någon reservation i betänkandet från Miljöpartiets sida, utan vi vill snarare lyfta fram frågan. Jag har förstått av många som har kommenterat min motion att det är fler än jag som upplever detta med ni som stötande och som ett tecken i tiden. Vi kan se att det inte bara är denna förändring som sker mellan människor, utan löneskillnaderna blir också allt större. Vi talar om vissa förmåner för direktörer osv. Det finns alltså flera tecken i tiden som visar att vi håller på att skapa en ny typ av klassamhälle. Jag önskar att vi blir många som jobbar emot detta och att den du-reform som Bror Rexed så föredömligt införde får oss att en gång till fundera över hur vi hanterar varandra, att vi tar upp detta när vi möter niandet och personligt engagerar oss för att bibehålla duandet. Så småningom kanske vi också kan komma så långt att vi inte måste, framför allt i interpellationsdebatter, tilltala varandra i tredje person via en talman. Jag tycker att det skulle kunna finnas enklare former i riksdagen. I övrigt vill jag från Miljöpartiets sida yrka bifall till utskottets hemställan i betänkandet.
Herr talman! Gudrun Lindvall har nyss argumenterat för Folkpartimotionen, som föreslår att man skall ändra namnet på miljö och jordbruksutskottet till miljöutskottet. Gudrun Lindvall har ju själv varit med om beslutet att miljöfrågorna skall behandlas integrerat i alla utskott. Det är vad som gäller i dag. Mot den bakgrunden frågar jag mig varför man inte kallar näringsutskottet för miljö och näringsutskottet och bostadsutskottet för miljö och bostadsutskottet utan har ett utskott som heter miljö och jordbruksutskottet. Gudrun Lindvall och jag är ju överens om att miljöfrågorna måste ha ett särskilt utskott. Orden föll nästan ordagrant så. Det är alltså en argumentering för vår motion. Ändå landar Gudrun Lindvall i slutsatsen att vi inte skall göra några förändringar. Miljöfrågorna förtjänar att lyftas upp ännu mer och alltså få ett eget utskott.
Herr talman! När jag läser Folkpartiets reservation uppfattar jag inte att det i första hand handlar om att det skall vara ett eget utskott, utan det handlar om att bryta ut jordbruks-, skogs och fiskefrågorna för att överföra dem till näringsutskottet. Det menar jag vore mycket olyckligt. Jag vet att det finns många som skulle se att man skilde ut hanteringen av jordbruksfrågorna från miljöfrågorna, därför att man anser att jordbruk inte handlar om miljö. Men från Miljöpartiets sida anser vi att jordbruksfrågorna - även jakt-, fiske och skogsfrågorna - är frågor som tangerar miljöfrågorna mycket. Vi kan se att jordbruket fortfarande är en verksamhet som påverkar miljön i allra högsta grad, och det gäller även skogsbruket. När det gäller jakt är det definitivt en fråga om biologisk mångfald. Vi menar att dessa frågor skall ligga i samma utskott. Vi anser att det finns klara skäl att bibehålla de ämnesområden som nu finns i miljö och jordbruksutskottet. Men vi skulle inte ha något emot att utskottet hette bara miljöutskottet men att man ändå hade kvar dessa frågor, om det skulle vara det som det handlar om. Naturligtvis skall alla utskott hantera frågor om ekonomi t.ex. Därmed anser jag inte att alla utskott skall ha prefixet finans. Jag tycker inte att det skall heta finans-, miljö och trafikutskottet, finans-, miljöoch bostadsutskottet, finans-, miljö och socialutskottet osv. Det är så självklart för oss alla som jobbar här att alla utskott hanterar sin egen budget och därmed också sina egna pengar utan att det syns i namnet. Jag tror att Harald Nordlund efter en lite längre tid i riksdagen kommer att upptäcka att många miljöfrågor naturligtvis kommer upp i de utskott där de hör hemma. Frågor om koldioxidutsläpp osv. kommer upp i trafikutskottet. Det är självklart utan att det måste stå miljö framför namnet trafikutskottet. Det er reservation handlar om är att jordbruks-, skogs och fiskefrågor skall tas bort från det utskott där de nu hör hemma. Den uppfattningen delar inte jag.
Herr talman! Jag konstaterar att vi i sak tycks vara väldigt överens, Gudrun Lindvall. Miljöfrågorna behöver ett eget utskott. Konsekvensen av att man lyfter bort frågorna från detta utskott blir ju att miljöfrågorna blir ensamma i utskottet. Låt oss hitta en lösning. Skulle man finna att jordbruksfrågorna och skogsfrågorna är för stora och för många för att kunna platsa i nuvarande näringsutskottet får vi titta i särskild ordning på detta. Men huvudfrågan i denna motion är att få en renodling av miljöfrågorna i utskottet. Låt vara att alla utskott dessutom självklart skall ta miljöhänsyn och också ägna sig åt miljöfrågor.
Herr talman! Jag har suttit i jordbruksutskottet under fyra år. Jag kan konstatera att miljöfrågorna har den tyngd som regeringen önskar men också får tyngd av att det skrivs motioner i miljöfrågor. Jag hoppas att Folkpartiet blir mer aktivt på den punkten. Vi kan se att antalet miljöfrågor som har hanterats i det tidigare jordbruksutskottet har stått och fallit med om det har funnits miljöpartister i riksdagen. Det finns undersökningar om detta som visar att det blev betydligt mer diskussion om miljön när Miljöpartiet fanns i riksdagen 1988-1991, och miljöfrågorna kom tillbaka till riksdagen när vi kom tillbaka till riksdagen år 1994. Om Harald Nordlund tillsammans med mig kan se till att vi får rejäla diskussioner om miljön genom att väcka bra miljömotioner finns det utrymme i det som nu är miljö och jordbruksutskottet för att både ha kvar jordbruks-, skogs-, jakt-, och fiskefrågor och ändå ha en mycket aktiv del i miljöpolitiken. Men det krävs engagemang från partierna. Det finns också andra sätt att driva miljöpolitik på som jag hoppas att Harald Nordlund kommer att göra, nämligen att ställa interpellationer till miljöministern och få upp frågor på bordet. Utskottet är ett sätt att driva miljöpolitik i riksdagen, men naturligtvis finns det andra sätt. Jag ser inte att det finns så ont om tid i utskottet att vi där inte kan driva den miljöpolitik som skulle behövas. Jag skulle naturligtivs önska att vi hade en betydligt aktivare miljöminister som hade kommit med några propositioner under tiden så att vi hade haft anledning att diskutera fler frågor i miljö och jordbruksutskottet. Den frågan är knappast någonting som vi från utskottets sida kan lösa, utan där får vi agera på andra sätt. Man jag delar inte uppfattningen att jordbruks-, skogs-, och fiskefrågor hör hemma i näringsutskottet. Jag tycker att det är bra att de ligger kvar i miljö och jordbruksutskottet. När det gäller jordbruksfrågorna kan vi se att antalet jordbruksfrågor i riksdagen har minskat i och med EU-inträdet eftersom den gemensamma jordbrukspolitiken är som den är. Men det som vi diskuterar är bl.a. miljöstöden, och de hör definitivt hemma i miljö och jordbruksutskottet.
Herr talman! Jag skulle aldrig drömma om att kalla Gudrun Lindvall för ni när vi träffas och pratar på tu man hand. Jag tillhör också den generation som tycker att det var väldigt skönt när man införde dureformen. Umgänget blev betydligt lättare också därför att man passade på att kasta bort en massa titlar. Jag har aldrig någonsin blivit tilltalad av någon här i riksdagen med ni. Det vill jag gärna säga. Men jag kan inte garantera att inte mina ungdomar skulle säga ni till Gudrun Lindvall, eftersom de säger ni till personer av en äldre generation. Det är inte alls som Gudrun Lindvall tydligen har uppfattat det att det är fråga om klasskillnader. Det är fråga om generationsskillnader. De yngre har funnit att de av skäl som man kanske måste respektera tycker att det är lättare att tala med främmande äldre - för det är många gånger vad det handlar om - genom att använda ni. Vi kan naturligtvis fortsätta att säga du till dem. Så småningom hoppas man att de blir äldre och också använder dureformen. Jag kan inte riktigt se att den här frågan platsar i riksdagen. Men jag vill samtidigt passa på att säga att jag tycker att det är helt korrekt så som vi gör här i riksdagen att vi talar om varandra med för och efternamn. Det ger också åhörare en känsla för vad vi heter, våra hela namn. Jag vill inte att vi har den ordning som jag vet numera finns i vissa kommunfullmäktigeförsamlingar där man bara tilltalar varandra med förnamn. Jag tycker att den ordningen är bra att när vi tilltalar varandra i riksdagen när vi debatterar säger vi för och efternamn, och när vi möts sinsemellan säger vi du.
Herr talman! Naturligtvis är jag mycket medveten om att det här inte är en fråga man stiftar lag om. Det är klart att man skulle kunna tänka sig att göra det, men det är inte alls vad jag föreslagit. Därför har vi heller ingen reservation till betänkandet. Men samtidigt är det en fråga som jag tycker är värd att lyfta även i det här sammanhanget. Jag vet att det är som Helena Bargholtz säger. Det är många ungdomar som använder ni. Men de har lärt sig det någonstans ifrån. Det får höra på många skolor där man undervisar inom serviceyrken att det är artigare att säga ni. Det är det som är ett problem. Helt plötsligt finns det människor som uppfattar det som artigt med ni. Det är precis det som är problemet. Varför börjar det sprida sig att ni är artigare än du? Varför börjar det sprida sig att artigheten sitter i ett litet ord med två bokstäver? Varför är det de yttre formerna som visar att man har respekt i stället för att man visar respekt på många andra sätt. Det är naturligtvis ett tecken i tiden. Någonstans måste det komma ifrån. Jag förutsätter att det kommer därför att det är ett tecken i tiden att man börjar anse att det är artigare. Personligen kan jag säga att när jag möts av detta i t.ex. taxi lägger jag bort titlarna med den personen och säger: Det är okej att säga du till mig. Jag tycker att vi i den generation som utsätts för det, som är i den generation att det anses att vi måste tilltalas med ni, måste tala om att för oss är det inte artigare. Vi har funnits under den tiden när du-reformen genomfördes. Vi ser inte niandet som artigt. Om det är som Helena Bargholtz säger är det de unga som tror att det är vi som tycker att det är artigt med ni. Men om vi inte tycker att det är artigt med ni måste vi tala om det för dem. Det här är ett sätt att försöka tala om det för dem. Det är inte artigt med ni.
Herr talman! Om det är så att vissa personer upplever att de vill säga ni därför att de tycker att det är artigare så låt dem göra det. Jag tycker inte att det är en stor fråga. Jag kommer att fortsätta att säga du till alla människor när jag talar direkt till dem. Då får jag väl acceptera om de vill säga ni till mig. Men jag upplever inte det som en så stor fråga.

Herr talman! Av debattekniska skäl är detta ett anförande, men egentligen är det en replik till Gudrun Lindvall. Jag hade inte tänkt att begära ordet eller begära replik på henne från början. Den fråga som Gudrun Lindvall har motionerat om tycker jag inte skall regleras i riksdagen, och det har också framgått av debatten. Vad som fick mig att begära ordet var egentligen två saker. Den ena var att Gudrun Lindvall ansåg att om hennes intentioner om duandet gick bra skulle det också införas här i kammaren. Jag vill ta avstånd från det resonemanget och upprepa att vi här i kammaren debatterar med varandra via talmannen genom att begära ordet och starta med att säga: Herr talman! och diskutera, i det här fallet med Gudrun Lindvall. Jag tycker att det är ett korrekt sätt att hantera debatten här i riksdagen. Den andra saken som fick mig att begära ordet var att Gudrun Lindvall ansåg att eftersom några hade niat henne var det en alldeles ny trend i samhället, och den speglade också förändringar i synen på människorna och att klasskillnader hade uppstått på olika sätt. Det är förvisso sant att det finns klasskillnader, eller i varje fall skillnader i ekonomiska villkor, och att människor ser olika på varandra. Men jag tycker att det är något förmätet att tro att man skulle kunna råda bot på de problemen genom att i riksdagen hävda att vi skall bestämma att vi skall säga du till varandra i kammaren eller utanför kammaren i riksdagens lokaler. Det fordras helt andra metoder för att angripa de oacceptabla ekonomiska skillnader som finns i samhället. Och jag hoppas att Gudrun Lindvall är beredd att acceptera det resonemanget och också ställa sig bakom de förslag och beslut som skall syfta till att utjämna skillnaderna i samhället.
Herr talman! Jag vill först säga att som - jag får inte säga du, och jag minns inte namnet, så vad gör jag nu - Göran Magnusson vet har jag alltså inte skrivit någonting om tilltalsformerna just i kammaren i min motion, utan jag accepterar det sätt som vi har. Samtidigt kan jag säga att jag har lyssnat mycket på interpellationsdebatter sedan jag började tycka att detta med du och ni är lite viktigt. Jag kan konstatera att det faktiskt finns en hel del riksdagsledamöter som i interpellationsdebatter säger du till ministrarna. Det finns också ministrar som ibland faktiskt glömmer den här lilla svängen runt talmannen och säger du till interpellanterna. Jag har förstått att man skriver om det i protokollet. Men det visar att vi kanske skulle kunna fundera på om man skulle kunna ändra sättet att tala i interpellationsdebatter, som jag tror att många som sitter uppe på läktaren upplever mer som en dialog mellan två människor och kanske tycker att det är lite konstigt att man för den där slingan med talmannen i bakgrunden. Men det är inte alls det som min motion handlar om, utan det får bli något som kanske kommer så småningom, och jag tänker inte trycka på i det fallet. När det gäller klassamhället tror jag att vi har samma uppfattning, nämligen att ingen av oss vill tillbaka till ett klassamhälle. Jag är inte alls så förmäten att jag tror att tilltalsordet ni eller du skulle lösa detta. Men vad jag är lite orolig för är att de krafter som aldrig har tyckt om duandet blir starkare och då inte bara ser till att det blir ett niande utan också kanske försöker införa annat som var typiskt för klassamhället, så att vi återigen får det som många äldre upplever som skönt att slippa, nämligen att stå med mössan i hand. Jag tror att vi är ganska överens om att det är något som vi inte vill ha. Jag kan också garantera att jag kommer att ställa mig bakom allt det som krävs för att se till att vi inte skapar ett sådant samhälle igen.
Herr talman! Jag är ingen expert på tilltalsfrågor, och jag har utanför kammaren av och till upplevt att någon har sagt ni. Och det är naturligtvis sådant som förekommer. När jag lärde mig engelska fick jag lära mig att det var tilltalsordet you som man översatte du med. Men å andra sidan har man ju i England, trots detta språkbruk, ett mycket mer utpräglat klassamhälle än i Sverige där det förekommer ett duande nedåt och ett niande uppåt. Utanför den här kammaren tar jag naturligtvis avstånd från detta. Jag tycker att tilltalsordet du väl speglar det förhållande som jag vill ha till mina medmänniskor. Och det är inte det som diskussionen från min sida egentligen handlar om. Men när Gudrun Lindvall anser att också detta tilltalssätt skall vara förhärskande här i kammaren tycker jag att det finns anledning att återigen säga att debattreglerna här, vilka enligt min mening skall gälla även vid interpellationsdebatterna, innebär att vi tilltalar varandra via talmannen. Jag tror att det ger en större klarhet i debatten, även för dem som sitter på åhörarläktaren och för dem som ser på de TV-sända debatterna. Det blir klarare och enklare att förstå med vem man debatterar. Jag håller alltså definitivt fast vid - även om rikdagsledamöter och kanske t.o.m. ett och annat statsråd har börjat använda tilltalsordet du här i kammaren - att det är vår uppgift att försöka återföra debattordningen till det som är det korrekta och riktiga, nämligen att tilltala varandra via talmannen.
Herr talman! Jag vill bara kortfattat tacka för stödet för min motion. Den handlar inte alls om hur vi skall tilltala varandra i det här sammanhanget, utan den handlar mer om hur riksdagen t.ex. tilltalar människor som vänder sig hit av en eller annan anledning. Jag vill få en diskussion om någonting som jag ser som ett tecken i tiden. Därmed inte sagt att jag har rätt, men jag misstänker att det är ett tecken i tiden. Jag tackar för stödet.

Herr talman! Såvitt jag förstår har vi alltså inte lagt bort titlarna i riksdagen, och därför inleder jag med att säga herr talman. Jag vill gärna tillstå att jag inte känner mig som en förtryckt del av ett klassamhälle när jag nu har sagt. Nu skall vi diskutera en ny beslutsordning på bank och försäkringsområdet. Numera är det inte längre tillåtet att väga in s.k. näringspolitiska ställningstaganden när vi ger tillstånd för oktroj och koncession för banker och försäkringsbolag. Det finns goda skäl för den ordningen. Det var en gammal tids tänkande att man på regeringsplanet skulle sitta och fundera över huruvida det behövdes flera banker eller inte, och för den delen också försäkringsbolag. I en mer öppen konkurrens och med möjligheter för utländska försäkringsbolag och banker att etablera sig är det inte längre rimligt att förfara på det sättet. Därför är det också logiskt att vi nu i denna lagstiftning för över hela denna prövningsrätt till Finansinspektionen, vilket i praktiken redan har fungerat på det viset, men nu ändrar vi också lagstiftningen. Det kan också sägas ingå i en sorts strävan att avlasta regeringen från denna typ av beslut. Vi moderater anser då att det är en skönhetsfläck att man, när man för över denna lagstiftning, ändå behåller en bakdörr öppen och säger att det i vissa principiella ärenden ändå kan bli tal om att regeringen skall avgöra huruvida det skall utfärdas oktroj eller koncession för bank eller försäkringsbolag. Det är dessutom så märkligt att man överlåter åt Finansinspektionen att avgöra när denna bakdörr skall användas. Vi har naturligtvis undrat om det egentligen kommer att bli så särskilt många fall. Det kan man diskutera. Men vi tycker, som sagt, att det är principiellt märkligt. Det leder dessutom till att själva rättssäkerhetsaspekten kommer i fråga när denna lagstiftning skall tillämpas. Vi har därför med anledning av motion av Per Bill och Stig Rindborg lyckats få tre partier att samla sig till en reservation där vi säger att alla ärenden som regleras av denna lagstiftning skall gå i första instans för beslut av Finansinspektionen och ingen annan. Herr talman! Jag vill därför yrka till denna reservation.

Herr talman! För att bedriva bankrörelse behövs regeringens tillstånd. Det kallas oktroj, som på ostindiefararnas tid. Motsvarande tillstånd behövs för att bedriva försäkringsrörelse - koncession. Formella och reella villkor behöver vara uppfyllda. Och som vi hörde prövas det av Finansinspektionen. Det gäller bolagsordning, reglemente och stadgar som skall överensstämma med de lagar som finns för respektive rörelse. Det ställs krav på sund bank och försäkringsrörelse. Vidare kontrolleras organisation, inre kontroll och säkerhetsuppbyggnad. På förslag av Finansinspektionen fattas sedan beslut av regeringen. Enligt tidigare gällande lagstiftning gjordes, som vi hörde, en kvantitativ bedömning av antalet banker. Beträffande denna s.k. behovsprincip fanns uppfattningen att för många banker kunde vara till skada för det gemensammas bästa. Och det var också bankerna som tillfrågades. Motsvarande bedömningskriterier fanns på 80 talet vid prövning av koncession för försäkringsrörelse. Men genom att ett alltmer konsekvent marknadsekonomiskt synsätt legat till grund för lagstiftningen har sådana subjektiva bedömningskriterier avskaffats. Till äventyrs subjektiva och i värsta fall godtyckliga näringspolitiska bedömningar skall enligt senare års propositioner ej förekomma, vilket nu föranleder ett ännu tydligare, samlat förslag från regeringen om att ansökan om såväl bankoktroj som koncession skall prövas av Finansinspektionen. Nu ger den aktuella propositionen och tidigare lagförslag goda argument för den ordning som normalt gäller, och skall gälla, nämligen att handläggning av förvaltningsärenden skall ligga på förvaltning. En kvalitativ och etisk bedömning skall alltså vara avgörande, och detta förvaltningsärende skall, som sagt, utföras av Finansinspektionen. Det finns emellertid en brist på logik och koherens i propositionen och i detta utskottsbetänkande. Låt vara att regeringen inte tycks räkna med att ingripa speciellt mycket men det är ändå befogat att Lisbet Calner här och nu förklarar och motiverar för riksdagens ledamöter denna rest, skulle man kunna säga, av planekonomi som återfinns i lagstiftningsförslaget. Vad är det som avses av utskottsmajoriteten? Vilka fall av ansökningar är det som reserveras för regeringen? Vilka politiska bedömningskriterier tänker sig majoriteten att regeringen skall kunna ta till vid en del framtida scenarier? Om oppositionen, som det hördes, befarar subjektiva och godtyckliga bedömningar och därmed en rättsosäkerhet borde majoritetsrepresentanterna med goda och hållbara argument kunna försäkra oss om att oron är obefogad.

Herr talman! Regeringen har alltså föreslagit en ny beslutsordning på bank och försäkringsområdet. I dag är det regeringen som prövar olika typer av förvaltningsärenden på det här området. Förslaget innebär att Finansinspektionen redan från den 1 maj i år, i såväl oktroj som koncessionsärenden i normalfallet skall göra prövningen. Men utskottets majoritet anser, liksom man gör i förslaget i propositionen, att regeringen även i framtiden skall kunna pröva ärenden som sett ur allmän synvinkel är principiellt betydelsefulla eller av annan anledning är av särskild vikt. Moderaterna och Folkpartiet detta och tycker, som vi här har hört av Fredrik Reinfeldt och Per Landgren, att prövningen endast skall ske av Finansinspektionen. Skälet till detta är, säger man, att det är tveksamt ur rättssäkerhetssynpunkt att regeringen i speciella fall skall göra prövningen. Utskottets majoritet delar inte den uppfattningen. De två kategorierna kommer att bedömas enhetligt var för sig, och inom respektive område finns det samma möjligheter till överprövning av respektive beslut. Därför anser utskottets majoritet att det inte finns någon anledning att av rättssäkerhetsskäl föra över all beslutskompetens till Finansinspektionen. Således tillstyrker utskottets majoritet regeringens förslag. Herr talman! Jag yrkar bifall till hemställan i finansutskottets betänkande nr 14 och avslag på reservationen.
Herr talman! Jag tänkte bara med anledning av det som Lisbet Calner sade fråga vad menas med "sett ur allmän synvinkel" och "principiellt betydelsefulla". Kan Lisbet Calner ge exempel?
Herr talman! Nej, jag kan inte ge några speciella exempel på vad framtiden kommer att förevisa, vad det kommer att bli för oktroj och koncessionsärenden osv. En ventil för regeringen är just det som vi skriver i betänkandet och som står i propositionen, nämligen att det ur allmän synvinkel är principiellt betydelsefullt eller av annan anledning av särskild vikt. Ett exempel på vad vi hittills haft är när Kommuninvest begärde oktroj. Men med den lag som då gällde fanns det inte möjligheter att ge dem det. Där fanns det anledning för regeringen att titta på huruvida man skulle kunna ändra lagstiftningen, på en annan associationsform etc. Det var då inte behovsprövning. Där håller jag med både Fredrik Reinfeldt och Per Landgren om att en sådan inte skall göras men det kan finnas sådana fall. Som Per Landgren själv sade är de förmodligen väldigt få.

Herr talman! Det gäller alltså en lag om investerarskydd som bygger på att införliva ett EG-direktiv med svensk rätt. Det bör dock påpekas att vi redan har ett mycket omfattande skydd i Sverige, både lagstiftningsmässigt och utvecklat på den marknad som existerar här, som på många sätt kan sägas täcker in väldigt mycket av det som det här investerarskyddet siktar till att lösa. Det är t.o.m. också så att man i propositionen därför säger att den praktiska betydelsen för denna investerarskyddslag möjligtvis kan tillkomma vid brottslig handling eller när det har skett en sammanblandning hos ett värdepappersinstitut av kunds och det egna institutets tillgångar - alltså förmodligen väldigt sällan, om ens någonsin. När vi på det här sättet beslutar om en lagstiftning som vi redan från början knappt tror kommer att tillämpas någon gång bör det också påverka hur vi utformar själva lagstiftningen. Vi har därför samlat oss till fyra invändningar mot det majoritetsförslag som här har funnits. För det första förordar vi ett privatadministrerat investerarskydd i stället för, som regeringen föreslår i propositionen, ett investerarskydd som kopplas till statliga Insättningsgarantinämnden. Vi menar att det är mera kostnadseffektivt. Detta förordades dessutom av den utredning som har föreslagit investerarskyddet. Det förordas också av branschorganisationerna. Det är t.o.m. så att Insättningsgarantinämnden själv på en direkt fråga har motsatt sig att egentligen få det här investerarskyddet sig tillfört. Därför tycker vi att man borde ha landat i ett privatadministrerat system. För det andra vill vi utnyttja den undantagsregel som direktivet medger och begränsa den tänkta mottagarkretsen om det här investerarskyddet används. Vi ser detta huvudsakligen som ett konsumentskydd och som ett skydd för små företag och tycker i det sammanhanget att det, eftersom det maximala beloppet som man kan få ut från investerarskyddet är 250 000 kr, är lite fel att blanda in försäkringsjättar i detta investerarskydd. För dem handlar det om i sammanhanget mycket små belopp men för en privatperson eller ett mindre företag kan det vara mera betydelsefullt. Eftersom storbolagen ändå får vara med och finansiera detta system menar vi att vi därmed faktiskt har hittat en väldigt konsument och småföretagarvänlig inriktning. Detta tycker vi borde ha varit också majoritetens uppfattning. För det tredje förordar vi liksom utredningen även i detta fall, och faktiskt också de flesta remissinstanserna, att investerare och staten bör ha samma inbördes prioritet vid utdelning i konkurs och inte, som här föreslagits - för övrigt ett system som går igen på en del andra områden - att staten skall ha företräde framför privata investerare. För det fjärde motsätter vi oss det uttalande som kan tolkas som att regeringen premierar en typ av fonduppbyggnad för att få detta investerarskydd finansierat. Man landar i och för sig inte i att det måste bli så men det talas väldigt mycket om det i propositionen. Vi menar att ett uttalande om att söka den mest kostnadseffektiva lösningen skulle ha varit bättre. Mot den bakgrunden yrkar jag bifall inte till alla reservationer men väl till reservation 1; detta för att spara kammarens tid. Naturligtvis stöder vi även övriga reservationer.
Herr talman! En öppen och välfungerande kapitalmarknad är av grundläggande betydelse för samhället. Kapitalmarknaden skapar betalningsförmåga, och betalningsförmåga är fundamentalt för ekonomisk utveckling. Det lånade eller satsade riskkapitalet på marknaden är förenat med risker. Banker och andra institut löper kreditrisker, och företag, institutioner och hushåll löper som investerare risker för kursfall och konkurs. Propositionen om investerarskydd och utskottsbetänkandet bygger, som vi har hört, på ett EG direktiv som skall implementeras i svensk lagstiftning. Detta direktiv är ett led i en harmonisering av förutsättningar för att uppnå en enhetlig finansmarknad i Europa. EG:s förslag om investerarskydd tar emellertid sikte på den enskilde småspararen.

Enligt utskottsbetänkandet skall det även gälla stora företag och institutioner som försäkringsbolag och AP-fonder. Det är inte i harmoni med direktivets grundtanke om investerarskyddet, även om en frihet lämnas. Där prioriteras i stället ett verksamt konsumentskydd för privatpersoner och mindre företag. Det ger, herr talman, ett lite udda intryck att mata välmående elefanter med småpotatis i det här fallet. Vi anser dessutom att den administrativa uppbyggnaden av ersättningssystemen bör drivas i privat regi. Det handlar om kostnadseffektivitet etc. Som Reinfeldt tidigare yrkar jag för tids vinnande endast bifall till första reservationen.

Herr talman! Betänkandet om investerarskydd föranleds, som sagts tidigare, av ett EU-direktiv inom området. I detta betänkande föreslås genom lag införas ett skydd för investerares finansiella instrument och likvida medel som handhas av värdepappersinstitut. Det skyddet kan jämföras med den garanti som gäller för insättningar i bank enligt lag om insättningsgaranti. Skyddet träder in om ett värdepappersinstitut försätts i konkurs eller om en utländsk myndighet förklarar att finansiella instrument och likvida medel är indisponibla och att investeraren inte kan få tillbaka sina tillgångar. Egentligen är värdepappersinstitut skyldiga att hålla finansiella instrument och likvida medel som tillhör investeraren starkt åtskilda från sina egna tillgångar, alltså en klar och synlig rågång mellan dessa olika tillgångar som skall gälla hela vägen. Det är först då tillgångarna sammanblandas med institutets medel eller om de på grund av brottslig handling inte finns kvar som det uppkommer en situation då investerarskyddet kan behövas för att ersätta investerare. De medel som finns på konto hos ett värdepappersinstitut täcks i dag av insättningsgarantin. Så kommer att ske i fortsättningen även när denna lag införs. Administratören för det i betänkandet föreslagna skyddet föreslås Insättningsgarantinämnden bli, dvs. samma myndighet som har hand om administrationen av insättningsgarantin. Finansieringen kommer att ske via avgifter av det institut som omfattas av skyddet. Detaljerna kring detta föreslås i betänkandet att Insättningsgarantinämnden närmare skall få fastställa, liksom hur avgifterna skall beräknas m.m. Lagen föreslås träda i kraft den 1 maj 1999. Till sist, herr talman, yrkar jag bifall till utskottets hemställan samt avslag på samtliga reservationer.
Herr talman! Jag tänkte att Sven-Erik Österberg skulle få tillfälle att motivera detta avsteg från EU direktivet, varför låta storföretag och institutioner få del av detta skydd, som i förhållande till deras storlek är så litet att det ger ett lite udda intryck. Vad är det som motiverar att staten skall ges företräde? Staten är ju en jätte i sammanhanget.
Herr talman! När det gäller avsteget från direktivet skulle jag vilja säga att man landar i jetset men lämnar också öppet för de enskilda staterna att ta ställning i denna fråga. Skälet till att regeringen och utskottsmajoriteten föreslår detta är man gör en ganska kvalificerad bedömning för att skilja ut vilka som skall höra dit. Det kräver administration i sig. Det är ett skäl. Det andra skälet är - man föreslår att samtliga är med och betalar till skyddet - en form av logik som säger att om någonting skulle hända har alla möjlighet att få ersättning. I praktiken görs också bedömningen att de stora i det här fallet säkert inte kommer att bli föremål för skyddet speciellt ofta. Men det finns ändå en logik i det hela. Det är huvudskälet. När det gäller statens företräde kom Reinfeldt nästan med svaret på frågan. Det finns en logik sedan tidigare när staten haft företräde. Det gäller insättningsgarantin. Då har man beslutat sig för att gå på samma linje, man behåller samma regler eftersom dessa ligger ganska nära varandra. Det är ett av huvudskälen.
Herr talman! Jag är inte riktigt nöjd med argumenteringen att tidigare beslut skall vara prejudicerande. Man kan också omvänt se över det. Jag övertygades inte riktigt av att det skulle vara så svårt att urskilja de stora företagen och institutionerna. Så många rör det sig inte om på aktiemarknaden.
Herr talman! Man kan när det gäller statens företräde säga att det finns en särskild utredning, som också Per Landgren känner till. Vi får väl avvakta vad den kommer med. Regeringen och utskottsmajoriteten har inte funnit skäl att gå ifrån den princip som tidigare gällt i detta ärende, eftersom det ligger ganska nära insättningsgarantin som har denna ordning. Det är ett skäl. Man kan alltid har olika uppfattningar när det gäller att skilja ur. Men jag tycker ändå att huvudargumentet - att om man är med och betalar har man också rätt att ta del av ersättning som det skulle hända någonting - bygger på en ganska stark logik. Det är svårt för oss att bedöma, åtminstone för mig, exakt hur svårt det är att dela av vilka som skall tillhöra eller inte och dra en gräns. Det är ändå en bedömning som gjorts av regeringen och utskottsmajoriteten. De har tyckt att det är mer krångel med skilja ut dem än att låta det vara så som föreslås i detta betänkande.

Herr talman! Det betänkande som vi nu skall behandla är som sagt rubricerat Statlig fastighetsförvaltning och fastighetsinvesteringsbolag. Rubriceringen är något egendomlig. Här är det fråga om två helt olika ärenden som inte har något samband med varandra. När utskottsmajoriteten envisas med att behandla dem samlat borde det i varje fall av rubriceringen ha framgått att det gäller två helt skilda ärenden. Jag avser för min del att tala om fastighetsinvesteringsbolag. Jag yrkar här bifall till reservation 2 Begäran om att få en lagstiftning om fastighetsinvesteringsbolag har varit föremål för riksdagsbehandling två år i rad tidigare. Båda gångerna har behandlingen varit ytterst summarisk från majoritetens sida. Troligen har detta berott på att de socialdemokratiska företrädarna i utskottet inte riktigt kunnat inse vilka fördelar för en vitaliserad fastighetsmarknad som en sådan lagstiftning skulle kunna få. Vår kritik mot den summariska behandlingen har i år resulterat i bedömningen att utskottsbetänkandet nu ger en fyllig beskrivning av förslaget om fastighetsinvesteringsbolag, inklusive den nya motsvarande lagstiftning som tillkommit i Finland. Men likväl avfärdar sedan utskottets majoritet förslaget enbart med orden att "det inte inkommit någon avgörande ny information sedan utskottet senast beredde" förslaget. Det var i maj 1998. Nåväl, vad som har hänt sedan dess är att Aktiefrämjandet tillsammans med den tidigare socialdemokratiske statssekreteraren och landshövdingen Carl Johan Åberg har lagt fram ett detaljerat förslag om fastighetsinvesteringsbolag till regeringen. Den "avgörande information" som finansutskottets ordförande Jan Bergqvist och hans utskottsgrupp efterlyser torde då närmast vara en reaktion från regeringen på det förslaget. Men i avvaktan på den reaktionen argumenterar man över huvud taget inte.

Kanske är det så att socialdemokraterna i utskottet inte vill argumentera mot något som man om en tid förstår att t.o.m. en socialdemokratisk regering kan komma att införa. Vi har i vår reservation pekat på de fördelar som fastighetsinvesteringsbolag innebär. De skulle kunna bli det lok som drar med sig det nödvändiga tillskott av eget kapital som både privata och offentliga fastighetsbolag med några undantag saknar och som de i dag inte kan attrahera på grund av gällande regler - det gäller bl.a. dubbelbeskattningen. Just genom att fastighetsinvesteringsbolagen ger direktinvesteringens fördelar i utdelning och värdestegring utan att medföra dess nackdelar när det gäller odelbarhet och likviditet skulle denna placeringsform sannolikt bli attraktiv. I nuvarande läge är det viktigt, eftersom likviditeten på fastighetsmarknaden kan komma att öka och resultera i en effektiv prisbildning på fastigheter. Att få en motsvarande likviditet i direktinvesteringar är ju inte alls lika önskvärt, eftersom det kan leda till dålig förvaltning och större osäkerhet för hyresgäster, som då kanske skulle få nya fastighetsägare ganska ofta medan fastighetsinvesteringsbolag i sig innebär en stabilitet. Fastighetsinvesteringsbolag löser problemen med finansiering och prisbildning utan att störa långsiktigheten i förvaltningen. Vi skulle också få en stimulans till ökad långsiktighet och klar målinriktning i fastighetsinvesteringar. Man kan också tänka sig att fastighetsinvesteringsbolag innebär att en ny struktur växer fram med olika typer av specialiserade fastighetsbolag.

Jag vill också uttryckligen peka på att fastighetsinvesteringsbolag skulle ge alla vanliga människor möjligheter att spara i fastigheter, att de små kapitalplacerarna skulle ges de möjligheter som de riktigt stora kapitalplacerarna har. Dessutom skulle fastighetsinvesteringsbolag kunna fylla en viktig funktion på marknaden i samband med att staten under de närmaste åren med all säkerhet kommer att sälja ut sina kommersiella fastigheter i t.ex. Vasakronan. Då har man möjlighet att åstadkomma ett brett folkligt ägande av fastigheter. Särskilt för de förändringar som måste till i de kommunala bostadsbolagen skulle fastighetsinvesteringsbolag bli av stor betydelse. Det öppnar för möjligheter att få ett lokalt ägande och ett engagemang i ortens hyreslägenheter. Grundproblemet med allmännyttan är ju att varken fastigheterna eller lägenheterna har enskilda ägare. Det finns alltså ingen med egna ekonomiska intressen som bevakar lönsamhet och vårdar husen. Det är mycket av den anledningen som det ser ut som det gör i vissa av de kommunala bostadsbolagen. Olika typer av fastighetsinvesteringsbolag skulle även här kunna bli av stort intresse när den helt nödvändiga omstruktureringen av de kommunala bostadsbolagen tar fart. Herr talman! Jag har uppehållit mig lite grann kring detta ärende just av den anledningen att jag tror att den här lagstiftningen kommer att visa sig nödvändig för att åstadkomma den vitalisering av den svenska fastighetsmarknaden som är av största vikt, särskilt med beaktande av det stora kommunala ägandet av bostäder. Det är naturligtvis mot den bakgrunden något förvånande att socialdemokraterna tycks vara fullständigt i avsaknad av uppfattning eller värdering av de argument som även tidigare - och kanske även nuvarande - socialdemokrater framför i skrivelser till regeringen. Men, som sagt, jag hoppas att avsaknaden av dessa argument i utskottets betänkande är ett tecken på att man i utskottsgruppen inser att man så småningom kanske kommer att vara transportkompani för att genomföra denna lagstiftning.

Herr talman! Statens fastighetsverk bildades 1993 och förvaltar stora landområden som ägs av staten. Det gäller främst markområden väster om odlingsgränsen i Lappland, renbeteslanden i Jämtland, Härjedalen och norra Dalarna samt kronoholmarna utmed hela den svenska kusten. Till området hör också de statsägda delarna av de skyddade Norrlandsälvarna med biflöden. I förvaltningsansvaret ingår mark kring slott och kungsgårdar. Det handlar sammanlagt om drygt 6 miljoner hektar, varav 300 000 hektar är brukningsbar skog. Det gör Statens fastighetsverk till När Domänverket ombildades gjordes en uppdelning i fyra kategorier av de områden som hade särskilda naturvärden: nationalparker, naturreservat, domänreservat och s.k. oskyddad domänmark. Naturvårdsverket förvaltar nationalparker och de områden som under de närmaste åren skall ombildas till naturreservat. Statens förvaltningsverk förvaltar övrig skog som kvarstår i statens ägo. synpunkter på behov av att undanta ytterligare mark för naturvårdens behov. Man krävde också att all mark skulle inventeras för att man skulle kunna undanta särskild skyddsvärd mark innan utförsäljning gjordes. Riksdagens revisorer har i rapport 1996/97:4 påtalat att inventering inte gjordes. Fastighetsverket övertog skogsareal från Assi Domän 1996. I Maggi Mikaelssons och Gudrun Lindvalls motion framkommer en seriös kritik mot att Fastighetsverket har gjort för stora avverkningar i svårföryngrad skog med höga naturvärden i södra Lappland. En liknande kritik finns i en motion som Rune Berglund och Berit Andnor har skrivit. De skriver att de stora avverkningarna är till nackdel för naturvård och rennäring. Båda motionerna utmynnar i krav på att Fastighetsverket skall utföra en naturvärdesinventering och nyckelbiotopsinventering. Vid utskottsutfrågningen framkom att Fastighetsverket har påbörjat ett sådant arbete. Utskottet understryker vikten av att denna inventering blir klar i god tid före den utsatta tidsfristen, dvs. 2003. Dessutom sägs att Fastighetsverket strävar mot att uppfylla gällande kriterier för certifiering av skogsbruket under innevarande år. Och det är bra. Herr talman! Vi kan konstatera att kartläggningsarbetet har påbörjats. Vi anser att det är svårt att veta hur aktsam man skall vara vid avverkning när naturvärdesinventeringen inte är genomförd fullt ut. Vi tycker ändå att arbetet med inventeringen är påbörjad och kan i dag nöja oss med detta och yrkar därför bifall till utskottets ställningstagande i detta avseende. Vi kommer att bevaka att inventeringen sker på det sätt som utskottet utgår ifrån. Herr talman! Däremot har jag en avvikande mening när det gäller synen på avkastningskravet för Fastighetsverket. Det är inte fullständigt klarlagt att de gjorda avverkningarna inte har ett samband med ställda avkastningskrav. Fastighetsverket hävdade vid utfrågningen att man inte hade haft några svårigheter med att uppnå fastställda avkastningskrav. Man hade t.o.m. klarat dem med ett litet överskott. Samtidigt kan vi konstatera att det finns en seriös kritik mot alltför stor avverkning av svårföryngrad skog. Min bedömning är att orsakerna till de stora avverkningarna av svårföryngrad skog med höga naturvärden i södra Lappland torde vara de avkastningskrav som staten har ålagt och som innebär att halva tillväxten skall avverkas. Det kan inte vara rimligt att ha avkastningskrav som kan leda till att skogsvårdslagens miljömål riskerar att överträdas. Därför yrkar jag bifall till reservation nr 1 som går ut på att regeringen bör ompröva avkastningskravet så, att ambitionen att uppfylla miljömålen på ett föredömligt sätt inte äventyras. Tack!

Herr talman! Vi har en gemensam reservation, och Lennart Hedquist har med all önskvärd tydlighet i sitt tidigare inlägg gett en saklig bakgrund till och motiverat fastighetsinvesteringsbolagens kommande existens i Sverige. Jag yrkar därför bifall till vår gemensamma reservation nr 2 under mom. 4 om fastighetsinvesteringsbolag. Sven-Erik m.fl.! Tänk om villkoren för ägandet av fastigheter har en mycket stor samhällsekonomisk betydelse. Tänk om kapitalförsörjningen behöver förbättras inom fastighetssektorn. Tänk om ägarbasen behöver breddas. Tänk om det finns en rad hinder för såväl stora som små placerares möjligheter att i indirekt form, via aktier, placera i fastigheter. Tänk om det finns ett betydande latent intresse för sådana kapitalplaceringar. Jag räknade ihop 17 argument i den gemensamma reservationen; jag tänker inte trötta kammaren med att räkna upp dem. Nu har jag ställt upp dem som villkorssatser. Men man kan lika gärna ha dem som premisser som i kraft av sin tyngd så småningom rimligtvis leder fram till en slutsats. Så är det i bästa fall på andra områden i samhället. Som ny riksdagsledamot är jag ibland lite förvånad över att den här induktiva kraften i ett logiskt resonemang kanske inte riktigt infrias här. Jag skulle vilja att Sven-Erik och kanske någon annan i majoritetskonstellationen talar om vad som motiverar ett sådant här nej-sägande. Det är faktiskt kontraproduktivt. Lennart Hedquist var optimistisk. Han tror att det förebådas en proposition, att en sådan kommer att komma så småningom. Det är ju bra, men jag tycker att en motivering här och nu till den här avvisande och sterila attityden är fullt motiverad. Det gäller Tack, herr talman!

Herr talman! Siv Holma redogjorde för Statens fastighetsverks historia i sitt inlägg, så jag behöver inte upprepa den. Men jag vill, liksom hon, fästa riksdagens uppmärksamhet på den kritik som i höstas riktades från flera håll mot Statens fastighetsverk för stora avverkningar i svårföryngrad skog med höga naturvärden i södra Lappland. Från Miljöpartiets sida tycker vi också att det är ett problem att Statens fastighetsverk inte förrän nu i somras, 1998, har påbörjat inventeringen av naturvärden i dessa områden. Det är anmärkningsvärt att naturvärdesinventeringen har kommit i gång först fem år efter det att verket bildades och fyra år efter ikraftträdandet av den nya skogsvårdslagen. Jag delar Siv Holmas uppfattning att en av orsakerna till de här avverkningarna torde vara det avkastningskrav som staten har ålagt Statens fastighetsverk. Det innebär alltså att man måste avverka halva tillväxten. Det kan inte vara rimligt att ålägga ett statligt verk avkastningskrav som leder till att skogsvårdslagens miljömål och framför allt det allmänna miljömålet att spara ur miljösynpunkt värdefull skogsmark måste åsidosättas. Därför anser vi från Miljöpartiets sida att riksdagen bör ge regeringen i uppdrag att ompröva Statens fastighetsverks avkastningskrav. Det är nödvändigt att staten på sina egna markområden är ett föredöme när det gäller miljöhänsyn. Därför anser vi dessutom att regeringen skall ge sådana instruktioner till Statens fastighetsverk att inventeringen av naturvärden och skyddsvärda biotoper skyndsamt genomförs och att skogsinnehavet certifieras. När det gäller inventering och certifiering är vi nöjda med utskottets skrivning, eftersom den går på vår linje. Däremot, herr talman, yrkar jag bifall till reservation nr 1 av Siv Holma, Lars Bäckström och Birger Schlaug, eftersom jag inte delar utskottets övertygelse om att det inte finns någon konflikt mellan miljömål och avkastningskrav. Ett av problemen, enligt min mening, är att man likställer miljö och produktionsmål men med tystnad förbigår hur man skall hantera en eventuell konflikt mellan de här målen. Hur gör man om man måste åsidosätta miljömålen för att kunna uppnå produktionsmål och leva upp till avkastningskrav? Tyvärr har de ekonomiska målen tillskansat sig en särställning som gör att miljömålen vid sådana här konflikter oftast får dra det kortaste strået. I just detta fall tror vi att det går att lösa konflikter genom att sänka avkastningskravet på Fastighetsverket, vilket skulle göra det möjligt att freda mer värdefull skog från avverkning. Men generellt, herr talman, anser jag att det behövs ett politiskt beslut om att miljömålen vid en målkonflikt skall vara överordnade.

Herr talman! Staten äger en ansenlig mängd olika fastigheter. De allra flesta används av olika hyresgäster som har sin verksamhet i dessa lokaler. Statens fastighetsinnehav har varit föremål för många olika politiska diskussioner under årens lopp. Det system som gäller nu har sin grund i lokalförsörjningsreformen och Byggnadsstyrelsens ombildande i början av Jag anser att det är viktigt att svenska folket står som ägare till ett antal fastigheter inom det egna landet, men ägandet får, enligt min mening, aldrig blir ett mål i sig utan måste noga omges av en effektiv och ekonomiskt inriktad hantering. Visst fastighetsinnehav kan det naturligtvis alltid föras en diskussion omkring. När det däremot gäller värdefulla kulturbyggnader i form av museer, slott osv. är det i de flesta fall närmast en självklarhet att staten står som ägare och garant för att dessa intressen vårdas och att de kulturella värdena säkras åt eftervärlden. Ibland smyger det sig in i debatten, även i denna kammare, att en effektiv och ekonomiskt förd fastighetspolitik bör stå tillbaka för att i högre grad gynna de verksamheter som en del av hyresgästerna verkar för. Jag förutsätter naturligtvis att staten uppträder som en juste fastighetsvärd och tar sitt ansvar gentemot hyresgästen, vilken denne än må vara. Men det kan aldrig vara riktigt, enligt min mening, att staten som fastighetsägare skall subventionera vissa verksamheter som anses som mer behjärtansvärda än andra. Jag tror att vi är ute på en farlig väg då. Dessutom är jag ganska säker på att en hyressättning vilande på andra grunder än nu gällande för t.ex. museer, opera, teater ganska raskt skulle resultera i att de ekonomiska anslagen anpassades efter hyresnivåerna. Min bestämda åsikt är att statlig fastighetsförvaltning skall vara effektiv och tåla en jämförelse med den öppna marknaden. Det är också mycket viktigt att det finns givna och klara spelregler för hur detta skall fungera vid olika situationer som kan uppstå, så att ingen sammanblandning sker mellan förvaltare och brukare, vilket reglerades i fastighetsombildningen i början av 90-talet. tal tillsatte regeringen i mars 1996 en särskild utredare som fick till uppgift att göra en utvärdering av Byggnadsstyrelsens ombildning. Utredaren lämnade vid ett antal tillfällen delbetänkanden från sitt uppdrag. I en proposition, 1997/98:137, ansåg regeringen mot bakgrund av vad som kommit fram i utredningen att ombildandet hade gått bra samt att principerna för statlig fastighetsförvaltning bör ligga kvar. Man pekade dock på ett antal effektiviseringar som man tyckte kunde vara rimliga att göra. Bakom propositionen ställde sig sedan finansutskottets majoritet i Vad jag vill säga med detta är att statlig fastighetsförvaltning under de senaste åren har varit föremål för en mycket intensiv diskussion. Frågeställningarna har prövats vid en rad olika tillfällen. Frågan har utretts och följts upp i syfte att nå de mål som är uppsatta, en bra och effektiv fastighetsförvaltning, men också att staten som fastighetsägare är en bra hyresvärd gentemot sina kunder. Det tycker jag också är i allra högsta grad eftersträvansvärt. Om vi går över till Statens Fastighetsverks skogsinnehav, alltså den del av statens skogar som i princip ligger ovan odlingsgränsen - det finns ytterligare marker som Siv Holma redogjorde för - kommer vi in på en uppgift som naturligtvis är mycket svår. Det skall man ha klart för sig. Skogen skall brukas, men det skall också tas stor hänsyn till alla de intressen som omgärdar dessa marker, från samernas syn på dessa marker som renbetesland till bevarande av känsliga biotoper i form av växter och djur. Jag tycker ändå att den bedömningen måste göras att Fastighetsverket genom sin skogsförvaltning har klarat denna uppgift väl. Såvitt vi har kunnat erfara finns inga anmälningar som vunnit gehör när de prövats. Avverkningarna har skett på ett sätt som följt de regler som utfärdats av Skogsvårdsstyrelsen och flera andra myndigheter. Det finns naturligtvis s.k. allmänna uppfattningar, som grundar sig på känslomässigt engagemang. Man anser att det allmänt avverkas för mycket i dessa trakter. Det är åsikter som vi naturligtvis skall ha respekt för, tycker jag, åtminstone så länge de ryms inom lagens ram. Men denna diskussion och dessa åsikter kanske inte skall riktas till eller ställas mot staten som skogsförvaltare, så länge man verkar utifrån gällande regelsystem. Jag anser att dessa diskussioner får föras i annat forum, när man diskuterar avverkningsfrågor i allmänhet och inte när avverkningar sker enligt gällande regler. Fastighetsverket har här inte heller ansett att miljömålet är oförenligt med uppsatt avkastningskrav. Det framkom bl.a. vid en hearing som genomfördes i början av året. Det är en synpunkt som jag tycker väger tungt i de fall där verket självt tycker att man har klarat detta på ett rimligt sätt. Inte heller när man hör efter runt omkring kan man peka på att det skett några överträdelser. En särskild fråga i betänkandet rör fastighetsinvesteringsbolag. Lennart Hedquist redogjorde ganska flödigt för sin ståndpunkt. Jag tänker inte ägna så mycket tid åt detta i mitt huvudanförande. Jag får väl återkomma i repliker. Frågan har varit föremål för behandling vid olika tillfällen tidigare då det funnits motioner som har berört det här området. I hanteringen denna gång anser vi från utskottsmajoritetens sida inte att det har framkommit några skäl som har föranlett oss att ändra tidigare inställning. Vi står fast vid detta och tycker inte att det finns något läge nu för att infria de påtryckningar som Lennart Hedquist har stått för när det gäller bildande av fastighetsinvesteringsbolag. Därför avstyrker vi den ansökan. Fru talman! Till sist vill jag yrka bifall till utskottets hemställan i dess helhet och avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Den här debatten är en illustration av hur olämpligt det är att blanda två helt avskilda ärenden. Här handlar vartannat inlägg om fjällnära skogar och avkastningskrav på statliga fastigheter och vartannat inlägg om fastighetsinvesteringsbolag. Sven Erik Österberg har valt att ducka beträffande fastighetsinvesteringsbolagen, liksom utskottsmajoriteten i betänkandet.

Min fråga till Sven-Erik Österberg är: Vilken avgörande information väntar ni på? Är det signalen från Rosenbad eller är det något annat?
Fru talman! Vi kan utveckla detta lite grann. När Lennart Hedquist kritiserar själva handläggandet av betänkandet må det stå för Lennart Hedquist. Det är inte någon ovanlighet i riksdagen att betänkanden innehåller ganska vitt spridda ämnesområden. Det gör även detta betänkande, även om man bortser från fastighetsinvesteringsbolag. I själva sakfrågan får man väl ta upp vad det är som föranleder förslaget. Det är klart att det finns ett antal fördelar med ett fastighetsinvesteringsbolag. Jag kan också ansluta mig till några av dem. Men det man ivrar mest för och de punkter som har berörts är att det skulle lösa problem som finns i de kommunala bostadsbolagen. Men det visar sig att när det finns en investering, som man naturligtvis vill ha en avkastning på, så kommer inte de kommunala bostadsbolag som har de största bekymren att vara de som står först i kön och får sina problem lösta den här vägen. Intresset kommer naturligtvis att falna även för ett sådant här fastighetsinvesteringsbolag, beroende på i vilket skick bolaget är. Den frågan tror jag att man har kvar bortsett från det som nu är aktuellt. Det löser inte den problematiken. Men det har varit ett viktigt argument, som Lars Vinell nämnde och som Lennart Hedquist har ställt sig bakom. Jag tycker att det faller. En annan sak är också att det krävs skattesänkningar. Det kommer att kosta att införa dessa bolag. Där kan man hänvisa lite till att det förs en bred skattediskussion just nu, där man vill lägga allt på bordet. Och vi är väl lite tveksamma till att gå in och vidta åtgärder innan de diskussionerna är slutförda. Det finns en möjlighet för Lennart Hedquist och hans partikamrater att ta upp och föra fram frågorna i en skattediskussion om man tycker det är viktigt. Den andra frågan man kan fundera på är när han säger - och det framkom vid den hearing som vi hade, som Lennart Hedquist minns - att man anser att fastighetsbestånden i framför allt tätortsområdena är undervärderade. Genom det här förslaget skulle de värderas högre. Självklart skulle ett högre värde, så gott jag kan räkna ut, också medföra att avkastningskravet blir högre. Det kommer att medföra högre hyror, såvitt jag kan förstå.
Fru talman! De frågor som Sven-Erik Österberg nu tar upp visar egentligen hur nödvändigt det är att åstadkomma en avreglering på fastighetsmarknaden och ge möjligheter till sunda investeringar på den. Det Sven-Erik Österberg gör sig till talesman för är egentligen att man skall behålla de höga hyresnivåerna på de orter där man i dag har konstlade värden på de allmännyttiga bostadsbolagen. Ju längre man fortsätter med den politiken, desto högre blir ju kostnaderna när de berörda kommunerna så småningom måste lösa ut sig ur den sitsen. Jag tror att det så småningom även för en socialdemokratisk regering kommer att gå upp att man måste göra någonting åt fastighetsmarknaden. I det sammanhanget måste många små investerare attraheras att gå in på den marknaden, och de skall ha möjlighet att göra det på sådana villkor att de inte själva behöver engagera sig i fastighetsförvaltning. Det kan göras av professionella fastighetsinvesteringsbolag där man som investerare äger andelar. Alla de skäl som finns uppräknade i vår reservation talar entydigt för detta. Det är symtomatiskt att regeringen ännu inte har reagerat på Aktiefrämjandets utförliga lagförslag. Det är också symtomatiskt att sgruppen i finansutskottet inte tar till sig de argumenten. Man duckar i avvaktan på att man får en signal från Regeringskansliet. Jag hoppas att den signalen så småningom blir att det är klart att det skall finnas fastighetsinvesteringsbolag i vårt land.
Fru talman! Jag är glad att Lennart Hedquist bekymrar sig för de kommunala fastighetsbolagen och hur man kommer till rätta med de snedsitsar som finns i dag. Däremot tror jag att Lennart Hedquist har en övertro på att fastighetsinvesteringsbolagen kan lösa de problemen. Låt oss vara ärliga, Lennart Hedquist. Problemet med de kommunala bostadsbolagen är oftast att det är dåligt med sysselsättning, dvs. det finns dåliga försörjningsmöjligheter för människorna. Då bor de inte heller i de fastigheter som finns. Det har gjorts försök att t.ex. sänka hyror, för att på så sätt locka till sig hyresgäster. De försöken har inte utfallit positivt vid uppföljningen. Så det är inte huvudorsaken. Om flexibla hyror vore lösningen - på det sätt Lennart Hedquist har beskrivit det - måste det ändå ske en ekonomisk sanering innan det går att komma i gång. Det kan ske i ett fastighetsinvesteringsbolag. Men någon måste skriva av skulderna på fastigheten innan det går att komma i gång på det nya sättet. Det finns möjlighet att göra så med befintliga lösningar. Den utpekade lösningen i den frågan är överdriven i fråga om fastighetsinvesteringsbolag. Vi anser inte att allt skulle vara av ondo, Lennart Hedquist. Det är fråga om en total bedömning av hur läget ser ut - som jag också redogjorde för i min förra replik. Det är klart att det finns positiva saker. Många av de stora bostadsinstituten placerar pengar där det inte finns någon risk alls. Därför blir många områden ointressanta att satsa pengar på. Då får lokala banker ta större risker än de stora bostadsinstituten. Här skulle ett sådant bolag göra en viss nytta. Jag vill inte mörka. Det finns naturligtvis positiva saker. Detta var en sådan sak. Vi får väl se vad framtiden utvisar i frågan.
Fru talman! Sven-Erik Österberg går oss till mötes. Det borgar för positivt efterarbete. Men jag vill ändå fråga följande. Sven-Erik Österberg har själv nämnt fördelar med fastighetsinvesteringsbolag. När det nu går att använda sig av marknadsekonomins fördelar, vad är det exakt som skulle få s-gruppen av vända? Sven-Erik Österberg kan se på den argumentering som finns i reservationen. Vad är det som skulle få s-gruppen att vända?
Fru talman! Lite skämtsamt går det att säga att argumentationen är kort. Det finns ingen nytta tillförd. Jag hittar inget svar där. Man skall inte göra en övertolkning. Jag skall vara ärlig och säga att allt inte är dåligt. Det finns även fördelar. Men det hela faller tillbaka på min första replik mot Lennart Hedquist. Det finns en sammanvägning. Ni mörkar att det hela inte är gratis. Igångsättandet av hela systemet kostar ett antal miljarder. Det skall prioriteras mot andra saker som t.ex. Per Landgrens parti tycker är behjärtansvärda - sjukvård osv. Hela skattebilden gäller detta. Breda diskussioner om framtidens skatter ger vid handen att det är fel att nu gå in och avlöva diskussionen. Dessa frågor får föras fram i diskussionerna och prioriteras mot andra skattesänkningar. Det går inte att föra skattesänkningsdiskussioner lite här och där och inte låtsas om att det finns något samband mellan inkomster och utgifter. Det går att göra den anmärkningen här utan att bara titta på denna fråga. Det finns positiva saker här, men helhetsbilden är den som utskottsmajoriteten anser, nämligen att det just nu inte är läge för detta.
Fru talman! Detta är lite otillfredsställande när en rad argument i en reservation inte bemöts var för sig. Det kan upplevas som en skada av oppositionen. Sven-Erik Österberg talar om att en intäktsförlust skall ske i ett sammanhang. Det är klart att det skall ske i ett sammanhang. Men det är inte mycket man vågar göra om man hela tiden argumenterar att man inte vågar göra någonting som kan leda till dynamik, expansion och utveckling med en omedelbar intäktsförlust.
Fru talman! Det är väl okej om man är beredd att ge skattesänkningar åt fastighetsmarknaden som ger positiva effekter genom att bilda ett fastighetsinvesteringsbolag. Det bör vägas in om detta är viktigare för Per Landgren än att ge låg och medelinkomsttagare sänkta skatter. Smit inte undan den diskussionen. På något sätt måste de ställas mot varandra. Det går inte att föra en skattesänkningsdiskussion i olika hörn. Till syvende och sist går detta ihop. Inkomster skall harmonisera mot utgifter. Det är väl ändå den bredden vi har sett i det läge som råder. Vi känner till både utgifter och inkomster inför den kommande budgetbehandlingen. Där finns en rad bekymmer. Det är att göra diskussionen alldeles för lätt att säga att detta är en behjärtansvärd sak som inte har något samband med något annat.

Fru talman! I finansutskottets betänkande 16 behandlas en motion som Ulla-Britt Hagström och jag väckte under den allmänna motionstiden. Den handlar om statens avkastningskrav på Akademiska Hus. Anledningen till att vi har väckt denna motion är att vi kommer från en kommun med en högskola som expanderar kraftigt. Det är något som vi är nöjda och glada över och tacksamma för. Högskolan har haft en positiv utveckling. Sökandetrycket är stort, och kvaliteten på undervisningen är mycket hög. Högskolan i Skövde har under de senaste åren fördubblats i omfattning flera gånger om. Hälsohögskolan håller på att samlokaliseras med Högskolan i Skövde, och detta har inneburit att lokalbehovet är stort. Flera byggnader med undervisningslokaler har byggts i privat regi. Högskolans bibliotek inryms i lokaler som Skövde kommun har renoverat och iordningställt för högskolans räkning. Akademiska Hus servar i dag högskolan med ungefär två tredjedelar av lokalerna. Just nu pågår ett nybygge på över 14 000 m2 vid högskolan. Jag vet hur utskottet har behandlat motionen. Utskottet anser att det ankommer inte på utskottet att uttala sig om det enskilda fallet. Jag är medveten om det. Men den situation som har uppstått i Skövde har säkert också uppstått i andra kommuner med en expanderande högskola. I Skövde har befintliga lokaler som tidigare var försvarets anläggningar, T 2, använts. Akademiska Hus har varit ägare av husen och marken. Därför är det angeläget att man bygger på den mark man äger. Högskolan är nöjd med dem som hyresvärd. Problemet har varit att kostnaden har blivit för stor. Skövde högskola går till hyror. Vid en jämförelse med högskolor i Västra Götaland är kostnaden omkring 15 %. Vi ser det som ett problem att en så stor andel av studerandepengen går till hyror. Verkställande direktören Christina Rogestam skriver i årsredovisningen att man hoppas att få fortsatt mandat att vara bästa samarbetspartner till universitet och högskolor även i framtiden. Den förhoppningen har vi också, men vi ser det ändå som ett problem. Lena Ek har ett särskilt yttrande till betänkandet, och hon skriver där: "Under utskottets beredning av ärendet har underhandsinformation inkommit från Finansdepartementet om att Akademiska Hus avkastningskrav kan komma att sänkas i samband med bolagsstämman under våren." Jag vill understryka vikten av att denna sänkning blir verklighet. Som det nu är åvilar en alltför stor andel av kostnaden kommunen, som också känner ett ansvar för att inte vara en bromskloss för den utbyggnad som sker. Vi anser då att det är fel att man skall förvänta sig att kommunerna ute i landet skall ta delar av kostnaderna för hyror för de statliga högskolorna. Därför vill jag verkligen understryka vikten av att det kommer till stånd en sänkning av avkastningskraven på Akademiska Hus vad gäller hyror för högskolor och universitet.
Fru talman! Det är viktigt att slå fast att det inte finns något krav att högskolorna måste hyra av staten eller av Akademiska Hus. Det finns också möjlighet att vända sig till någon annan. De planer som finns på att sänka avkastningskravet på Akademiska Hus finns det god grund för, och ingenting pekar på att de inte kommer att genomföras. Det grundar sig på att man bedömer att det är en lägre risk med det här. Jag tror inte på argumentationen att det skulle stimulera utbildning osv. om man sänkte avkastningskraven väldigt mycket, därför att det skulle också sätta konkurrensen ur spel. Då skulle högskolornas verksamheter bli bundna i de hus som staten ställer till förfogande. På en sund fastighetsmarknad råder det konkurrens mellan fastigheterna, och man kan hyra även andra lokaler. Det är därför som det är så viktigt, som jag sade i mitt huvudanförande, att ha en sund fastighetspolitik som grundar sig på de villkor som gäller ute i samhället, där det kan uppstå konkurrens och på så sätt skapas en sund hyressättning för dessa fastigheter. Jag skulle gärna vilja att Birgitta Carlsson kommenterade det lite grann.
Fru talman! Jag utgår från min egen kommun Skövde, eftersom jag känner till den bäst. Här har man gått in i befintliga lokaler som Akademiska Hus äger. Akademiska Hus äger markerna runt omkring högskolan, och det är naturligt att man bygger ut där. På den mark som finns tillgänglig i närheten av högskolan är det privat ägande till de fastigheter som har byggts där för högskolans räkning. Kommunen har gått in i fastigheter i närområdet och gjort i ordning biblioteket för högskolan. Det är naturligt att man bygger på den mark som Akademiska hus har och som de inte har varit villiga att sälja. De är bra som lokalägare, och det är klart att vi är angelägna om att det skall fungera på ett tillfredsställande sätt. Men man kan inte förvänta sig att kommunerna skall gå in och betala, för att inte riskera att högskolan får en sämre kvalitet på undervisningen på grund av att en för stor andel av anslaget går till hyror. I andra husbestånd kan man fördela hyrorna mellan olika fastigheter; det blir alltid dyrare när det är nybyggt. I Skövde är vi tacksamma för den utbyggnad vi har fått, men vi har varit tvungna att bygga ut därför att det inte har funnits lokaler lediga som varit lämpliga för högskolans räkning. Det borde därför kunna gå att ha en fördelning av kostnader över tiden som stämmer bättre för högskolans krav.
Fru talman! Jag skall fatta mig mycket kort. Om det är en väldigt stor skevhet i hyressättningen skulle det vara ett ypperligt läge för privata aktörer, och även för kommunen, att t.o.m. tjäna pengar på det här om man tycker att staten tar ut alldeles för höga hyror i sina fastigheter. Då uppstår en marknad. Jag förstår inte riktigt problemet, om det inte är så att man inte vill betala den hyra som det kostar att vara i ett hus. Men då är det en helt annan fråga.
Fru talman! Det handlar om att högskolan finns inom ett välbeläget område, och det är självklart att man inte vill lokalisera ut högskolan och sprida ut den i byggnader, som kanske är billigare, i ytterområden i en kommun. Det är också viktigt för en högskola att ha närhet till kommunikationer och den service som en kommun har. Då är lokaliseringen och närheten, att hela högskolan är samlad på ett ställe, på ett campusområde, oerhört viktigt. Det är en fördel. Man sitter nästan som i en rävsax när man är hänvisad till att använda de utrymmen som finns. Då kan man inte göra annorlunda än så här.

Fru talman! Jag blev inspirerad att tala om Statens fastighetsverk. Vi i Folkpartiet har väckt en motion som gäller framför allt hyressättningen för museer. Jag tror att det var så att när man börjat försöka sätta de mer marknadsmässiga hyrorna för den här typen av lokaler har det tagit sin tid att finna vettiga former för det och göra rimliga bedömningar av vad som är en marknadsmässig hyra. Men det gäller också detta som Birgitta Carlsson tog upp i sitt tidigare inlägg, nämligen att en verksamhet kan ha sådana lokalkrav - t.ex. ett speciellt museum eller en högskola som etablerar sig på en viss ort och håller på att expandera - att man av olika skäl inte får hyresrabatt, men staten måste i sin anslagsgivning ta hänsyn till detta. Det är svårt att driva en expanderande ny högskola för samma ersättning per student som en befintlig verksamhet som har funnits länge eller driva ett museum i en för ändamålet väldigt påkostad lokal för ett anslag som inte täcker detta. Men det måste synas i det anslag som staten ger för den här verksamheten att man tycker att det är så det skall gå till, inte i form av hyresrabatter som gör att villkoren blir oklara. Av den anledningen att vi nu ser att man har börjat hitta former som gör att man kan få en balans mellan hyresvärd och hyresgäst för vad som är rimligt, har vi ansett att vår motion från förra året kan vara tillgodosedd. Den andra frågan gäller avkastningskravet, framför allt det som har tagits upp om skogsmarker, fjällnära skogar och skyddsvärda skogar. Jag tycker att vi på ett trovärdigt sätt har fått besked om att kartläggningen pågår i den hastighet som är rimlig att kräva och att en certifiering är på gång enligt systemet FSC. Vad jag vill göra i det sammanhanget är bara att poängtera just vikten av att skogsbruket i de skyddsvärda områdena sker väl inom ramarna för vad naturen tål och inte genom mer industriell drift. Man hävdar från Statens fastighetsverk att avkastningskravet är väl förenligt med det, och jag vill verkligen understryka att det måste vara så. Staten är inte skogsägare av ekonomiska skäl, för att bedriva kommersiell verksamhet, utan av det skälet att skogarna och markerna skall skyddas. Jag vill då gå över till den stora frågan om fastighets och investeringsbolag. Sven-Erik Österberg sade tidigare angående statens fastighetsinnehav att ägandet aldrig är ett mål i sig. Det måste även gälla kommunerna, såvitt jag kan förstå. Ändå gör Socialdemokraterna allt för att bibehålla de kommunala bostadsbolagen och de kommunala fastighetsbolagen. Man vill använda alla till buds stående medel i olika sammanhang och över tiden för att försvåra en försäljning av detta bostadsinnehav. Man vill på olika sätt skattesubventionera olönsamma företag och drift som sker på ett olönsamt och oekonomiskt sätt. Man vill använda våra skattepengar, både statliga och kommunala, för att täcka svarta hål och kunna driva dessa bolag vidare. Man vägrar att öppna möjligheter som ytterligare skulle underlätta att hitta andra sätt att driva dessa fastigheter. Det gör man i princip utan några argument, och det är lite tråkigt. Mot slutet av replikväxlingen fann Sven-Erik Österberg till sist ett halmstrå att gripa tag i, genom att hävda att en sådan här skattesänkning måste vägas mot t.ex. inkomstskattesänkningar för låginkomsttagare. Som framgått av utskottets behandling är det en verksamhet som i dag inte bedrivs i någon nämnvärd omfattning i den formen. Det blir inga sådana skatteintäkter från framför allt dubbelbeskattningen att det handlar om en stor skattesänkning. Det argumentet tycker inte jag håller. Jag yrkar bifall till vår reservation och önskar att Sven-Erik Österberg i sin replik kommer med lite bättre argument.
Fru talman! Det finns aldrig några tillräckligt bra argument i denna debatt. Jag tänkte kommentera det kommunala fastighetsägandet, osv. Jag tror att det är viktigt att vi, när vi nu befinner oss i slutet av 1900-talet, faktiskt blickar tillbaks. Det kommunala bostadsägandet har haft en oerhört stor social betydelse under årens lopp. Man kunde jämna ut klyftorna vad gäller boende mellan olika människogrupper i samhället. Det var allmännyttan som tog initiativet och skapade förutsättningar för ett drägligt boende för alla svenskar i det läget. Det är historien bakom detta. Det har aldrig funnits något stort intresse för att äga fastigheter i glesbygdskommuner. Det känner Karin Pilsäter till, och hon känner till de problem som omgärdar det. Jag tycker att det är alldeles för enkelt att peka på fastighetsinvesteringsbolagen som lösare av detta problem. Skall det bli intressant för fastighetsinvesteringsbolag att köpa fastighetsbestånd i glesbygd fordras det en ordentlig kapitalsanering, så att det blir lönsamt. En subventionering från de nuvarande ägarna för att få fastigheterna i stånd är det som fordras. I dagens läge ser vi att intresset för att köpa fastigheter minskar radikalt när man lämnar de stora tillväxtcentrumen i landet och kommer ut i dessa kommuner. Jag tycker att det ligger en liten skenmanöver i detta. Jag vill till sist i repliken säga att det Karin Pilsäter sade om museer och om att man skall finna en balans var bra. Där kan jag se att vi är tämligen överens.
Fru talman! Sven-Erik Österberg ville nu motivera det kommunala bostadsägandet med historiska argument. Jag kan hålla med om att de allmännyttiga bolagen, men inte bara de, på många sätt har haft en stor positiv betydelse. På vissa sätt har de också haft en negativ betydelse, bl.a. genom att de var med och byggde väldigt storskaliga områden. Samtidigt som man har utjämnat skillnader har man också skapat stora skillnader människor emellan. Det är egentligen en annan diskussion. Vad det handlar om nu är nutid och framtid. Det faktum att de allmännyttiga bostadsföretagen historiskt har haft en betydelse som de kommunala bostadsföretagen i dag inte har är inget argument för att kommunerna skall fortsätta att äga fastigheterna. De förluster som Sven-Erik Österberg pekar på har man i praktiken redan tagit. De försvinner inte om man inte omstrukturerar bolagen. Att en förändring inte kan lösa alla upptänkliga problem kan aldrig vara ett argument för att inte göra förändringen, om den kan vara bra för vissa ändamål. Möjligheterna att hitta andra fastighetsägare till ett kommunalt bostadsbestånd i en mindre stad i en landsbygdskommun är större om man ökar möjligheterna till olika typer av vettig drift av fastighetsbolag än om man inte gör det. I dag är det mycket svårare att hitta denna typ av aktörer. Att sälja ut fastigheterna som bostadsrätter är knappast någon möjlighet om det, som Sven-Erik Österberg påpekar, inte finns folk som vill bo där.
Fru talman! Det är bra att Karin Pilsäter håller med om den historiska bilden och även i denna kammare säger att det kommunala fastighetsägandet har haft stor social betydelse. Det tycker jag är viktigt. Det är viktigt att säga det i denna debatt, därför att kommuner och kommunala företrädare ibland framställs som mindre vetande. Att man faktiskt har satsat på detta framställs som en idioti. Då är det viktigt att falla tillbaks på historien. Det är klart att man många gånger kan vara i ett annat läge, men bostäderna har fortfarande en stor social funktion för många grupper som har det besvärligt och kämpigt i samhället. Karin Pilsäter sade att de storskaliga områdena skapade väldigt stora problem. Om jag minns rätt förespråkade även Folkpartiet på den tiden ganska starkt en politik som gick i den riktning som opinionens vindar blåste. Även då tryckte man på och sade att det fattades bostäder. Det var väl inte bara socialdemokrater som ville bygga bostäder i slutet på 60 Vi kan naturligtvis vara efterkloka och säga att allt inte blev jättebra. Det kan jag också säga, och jag kan peka på sådana områden. Men det finns ändå en historia omkring byggandet som förklarar varför det blev som det blev. Jag skall inte tjata, men jag vill säga något om marknaden. Grunden till problemen är inte bostäderna i sig. Anledningen till att många bostäder står tomma i glesbygd är att det fattas sysselsättning. Befolkningsströmmar går mot regionala centrum, men även mot de stora nationella centrumen i Sverige. Det är det som gör att det finns för få människor till de bostäder som finns. Det är inte enbart en hyressättningsfråga, och det handlar inte enbart om hur fastighetsbolagen hanteras. Det handlar också om regionalpolitik i ett mer vidgat perspektiv.
Fru talman! Jag är den första att säga att det var rätt att göra en jättestor satsning på bostadsbyggande. Men att det var rätt att göra en stor satsning på 60 talet betyder inte att man med facit i hand kan säga att alla mått och steg man tog var riktiga. Den som försöker köra bil framåt genom att bara titta i backspegeln kommer att köra i diket. Det är precis det ni håller på med när det gäller bostadspolitiken. Nu handlar inte denna debatt om huruvida det var rätt eller fel att bygga bort bostadsbristen. Det var rätt. Jag tror att man med fler aktörer på fastighetsmarknaden lättare kan rätta till de problem som finns och som följde i spåren på att man löste ett stort problem. Det skapades nya. I grunden handlar det om att människor ute i kommunerna har rätt att förvänta sig att kommunerna och de kommunala företrädarna framför allt ägnar sin tid och sin kraft och våra skattepengar åt sjukvård, skola, äldreomsorg och åt barnens förskola. Jag tror inte att kommunerna i alla lägen är bäst på att sköta dessa bostäder och driva dessa fastighetsbolag. Jag tror att människors möjligheter att få arbete och egen försörjning och bo kvar där de vill bo ökar om kommunerna inte använder deras skattepengar till att driva bostadsföretag på ett sämre sätt än en duktigare aktör skulle kunna göra. Även ute i landsorten i avfolkningsbygder skulle det underlätta om kommunerna inte drev bostadsföretagen på ett sämre sätt än en bättre aktör skulle kunna göra.

Fru talman! Vi har en reservation när det gäller utformningen av rättshjälpen. Den avser inkomstgränsen. Redan när man införde det nya systemet var vi emot att man skulle ha ett bestämt tak. Skälet är inte att vi vill att alla skall få rättshjälp, utan att vi tycker att man får ett byråkratiskt och stelbent system och att man får tröskeleffekter. Det skulle alltså räcka med den allmänna bestämmelse som finns i rättshjälpslagens § 8, där det står att rättshjälp får beviljas endast om det med hänsyn till angelägenhetens art och betydelse, tvisteföremålets värde och omständigheterna i övrigt är rimligt att staten bidrar med kostnaderna. Sedan överlämnar man till domstolarna att hantera detta i de fall människor av sociala skäl behöver ha allmän rättshjälp. Det är utomordentligt viktigt att de får det i de fall det behövs. De skall inte ägna huvuddelen av sina ansträngningar i denna typ av mål till att hantera byråkratin kring rättshjälpen. Jag tänker också passa på att säga något om en annan fråga som vi tog upp när reformen antogs, dvs. om att man behöver en utvärdering. Det här var ju en ganska dramatisk reform inom rättsväsendet, och det var egentligen helt oprövat när man gick över till en försäkringslösning. Vi hade inga principiella invändningar utan tyckte att det var väl värt att försöka. Men det finns väl signaler nu ute på fältet som indikerar att det här inte är helt problemfritt. Det hade varit klädsamt, tycker jag, om regeringen i det här läget hade kommit med en utvärdering. I betänkandet skriver man bort detta; det har gått för kort tid och man har inte tillräckligt med material. Det tror jag i och för sig inte kan vara alldeles korrekt. Man har ändå hållit på med det här i två år. Nog hade man kunnat få fram lite material för att belysa effekterna. Det är alltså en brist. Jag skulle gärna se detta, och jag vet att även andra ledamöter i utskottet har den uppfattningen. Med det, fru talman, yrkar jag bifall till reservation 1 under mom. 1.

Fru talman! Den nuvarande lagen om rättshjälp antogs ju i slutet av 1997. När den antogs stramades möjligheterna att få rättshjälp, särskilt i familjerättsliga mål, åt ganska kraftigt. Rättshjälp kan ju numera endast bli aktuellt i de fall där det föreligger en tvist. I samband med lagändringen uttrycktes också en stor oro för risken att de minskade möjligheterna att erhålla rättshjälp skulle få negativa konsekvenser, främst då för kvinnors möjligheter att hävda sin rätt vid äktenskapsskillnad. Dessutom uppmärksammades risken att åtstramningen skulle leda till fler tvister och rättsliga processer i domstol. Ett ökat antal domstolsärenden ökar ju kostnaden för staten, och behovet av besparingar var ett tungt vägande skäl för att genomföra åtstramningen av möjligheterna att erhålla rättshjälp. När beslutet om lagen om rättshjälp fattades anförde regeringen att det skulle följas upp. Det skulle göras en utvärdering. Detta underströks både av utskottet och av riksdagen, men det var inte nödvändigt med något tillkännagivande. Nu skylls det på att det inte finns tillräckligt underlag för en utvärdering. Jag instämmer med föregående talares, Rolf Åbjörnssons, inlägg här. Det har ju gått en lång tid, 15 månader, sedan det trädde i kraft och började gälla. I den snabba samhällsförändring som vi är inne i är det av största vikt att man har en kontinuerlig uppföljning. Tiden är mogen för detta nu. Därför, fru talman, yrkar jag för Centerpartiets räkning bifall till den reservation, nr 3, som vi har där Centerpartiet begär en utvärdering av de förändringar som gjorts vad gäller möjligheter till rättshjälp vid bl.a. äktenskapsskillnad. Centerpartiet anser att den enskildes rättsställning gentemot myndigheter bör förbättras. I ett rättssamhälle skall alla kunna känna sig säkra i kontakter med myndigheter. För precis en vecka sedan debatterades ett nytt offentligt rättsinformationssystem som vi också fattade beslut om i dag på morgonen. Då sade bl.a. företrädare för det regerande partiet: "Det finns i dag en stor förtroendeklyfta mellan rättsväsendet och allmänheten. Många människor har inget eller litet förtroende för såväl de politiker som stiftar lagarna som för de domstolar och myndigheter som sedan tillämpar dem." I Centerpartiet anser vi att det är av största vikt att tydligt stärka den enskildes rättsställning gentemot myndigheter. Många gånger upplever enskilda sin litenhet gentemot myndigheter. Det är ofta långa handläggningstider, oklara besked, dålig information och underlåten kontroll. Detta ger upphov till känslor av otrygghet, misstänksamhet och övergivenhet. Dessutom förekommer det ett formellt och opersonligt myndighetsspråk som inte är lika lätt att förstå för alla.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

Fru talman! Den nya rättshjälpslagen trädde i kraft den 1 december 1997. Ett antal nödvändiga förändringar vidtogs för att förenkla ett tidigare mycket komplicerat system - som det faktiskt var fråga om - med ett antal problem som faktiskt fanns där. Det var alltså ett av syftena; att förenkla ett komplicerat system. Men det gällde också att även fortsättningsvis se till det absolut grundläggande, alltså att rättshjälpen skall utgöra det yttersta skyddsnätet för de människor som inte kan få rättsligt bistånd på något annat sätt. I dagens debatt skall vi behandla ändringar i den rättshjälpslag som då beslutades om. Beslutet fattades Det huvudsakliga innehållet i propositionen, och det som vi än så länge mest har varit inne på, är bl.a. inkomstgränsen och utvärderingskraven. Jag kommer att beröra detta vidare sedan. Propositionen innehåller alltså ett förslag om en förändring av inkomstgränsen. Den innehåller förslaget om att en underårigs avgift skall grundas på den underåriges egna ekonomiska förhållanden samt att underåriga skall kunna befrias helt från rättshjälpsavgift och rådgivningsavgift. Det föreslås också en utvidgning av Domstolsverkets talerätt i frågor som rör målsägandebiträde, ersättningsgaranti och återbetalningsskyldighet för försvararkostnader. Men som jag sade tidigare är alltså inkomstgränsen för att få rättshjälp i dag 210 000 kr i årsinkomst. När beslutet fattades låg det beloppet precis över den tidigare s.k. brytpunkten och innebar då att över 80 % av befolkningen skulle få möjlighet till rättshjälp. Beslutet om rättshjälpslagen fattades 1996, och den trädde i kraft den 1 december 1997. Det har alltså gått nästan två år sedan själva gränsvärdet sattes till Nu ser vi att det finns anledning att justera gränsen och höja den från 210 000 kr till 260 000 kr i årsinkomst. Den här justeringen skulle innebära att mer än 90 % av Sveriges befolkning kan få rättshjälp. Det är i internationella sammanhang en nästan unik täckningsgrad. Kristdemokraterna hävdar i sin reservation att det inte behövs någon inkomstgräns alls. Det anser vi naturligtvis att det gör. Vi har ju den här inskränkningen bl.a. just för att rättshjälp skall gå till de människor som inte annars skulle ha någon möjlighet att ta vara på sina rättsliga intressen. Det är inte rimligt att statens resurser används för bidrag till en mindre krets som själva har förmåga att betala sina rättsliga kostnader. I Folkpartiets reservation riktas en omfattande kritik mot hela rättshjälpsreformen. Folkpartiet vill riva upp hela reformen och återgå till den gamla ordningen. Jag tror inte att det är hela lösningen. Jag tror inte vi löser de problem som möjligtvis finns i dag genom att återgå till det gamla. Det vet naturligtvis Folkpartiet också. Utskottet hävdar att de skäl som låg till grund för rättshjälpsreformen fortfarande bär. Som jag tidigare sade är ju faktiskt täckningsgraden för det svenska systemet mycket hög. Sedan finns det en gemensam reservation från Centerpartiet och Folkpartiet där man begär en utvärdering av rättshjälpsreformen. När utskottet behandlade propositionen underströks att det är viktigt att reformen följs upp både fortlöpande och när det finns tillräckligt underlag för att göra en mer ordentlig utvärdering. Det är fortfarande lika viktigt. Ett tecken på att regeringen ändå visar sin goda vilja att följa upp reformen är ju de förslag som presenteras i det ärende som vi debatterar i dag. Men för att en övergripande utvärdering skall bli meningsfull krävs det att det finns ytterligare underlag. Det underlag som finns i dag räcker inte. Även om jag tidigare pratade om att det är två år sedan gränsvärdet sattes i inkomsttaket, har ju lagen inte varit i kraft i mer än drygt ett år. Vi i utskottet tror att det är absolut nödvändigt med en utvärdering. Vi utgår också ifrån att regeringen gör vad som krävs för att en utvärdering skall bli av så snart som möjligt. Det är naturligtvis självklart att medborgarna skall kunna känna sig starka gentemot myndigheter och liknande. Det är ju alla medborgares rättighet. Jag tycker också att det är självklart att utgå ifrån att myndigheterna själva följer de regelverk som finns och lämnar den service som allmänheten kan begära. Jag utgår ifrån att det är så. Men det är naturligtvis frågor som man också måste följa upp fortlöpande. Med det yrkar jag bifall till hemställan i justitieutskottets betänkande och avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Jag vet inte om Helena Frisk hörde på när jag hade mitt inlägg här. Men poängen med vår inställning när det gäller inkomsttaket är ju inte att alla skall ha rättshjälp oberoende av sina inkomster. Vi föreslår ett annat sätt att pröva det sociala behov som föreligger för att få rättshjälp. Vi menar alltså att vi kan överlämna detta till domstolarna. Ni däremot hävdar att man enligt ett gammalt preussiskt reglemente i alla lägen måste föreskriva in på muttern vad som skall gälla. Det får den påföljden att systemet får ägna stor tid och kraft åt att hantera detta. Och ändå kan det gå helt fel, precis som det har gjort nu med bostadsbidragen och debatten om dem. Detta innebär ju inte att de svaga får det bättre, utan det är ju de som kommer i kläm. Det är det som är poängen. I propositionen står det också: "Regeringen delar Domstolsverkets uppfattning att en justering av inkomstgränsen inte bör göras alltför ofta. Som Domstolsverket föreslår kan ett lämpligt riktmärke vara att en översyn görs med tre års intervall även om det vid vissa tillfällen kan finnas anledning att frångå detta riktmärke." Då får vi ta upp detta i kammaren från tid till annan och ändra lagen. Det kan inte vara rimligt att vi skall lagstifta efter sådana förutsättningar.
Fru talman! Jag tror att det är absolut nödvändigt att ha detta inkomsttak, bl.a. ur kostnadssynpunkt. Annars drar kostnaderna naturligtvis i väg. Det är ju lätt att önska sig allting egentligen, men vi hävdar att inkomstgränsen är absolut nödvändig. Det är naturligtvis inte bra om man alltför ofta måste göra ändringar i de lagar som vi stiftar. Så långt håller jag med. Det är inte tillfredsställande. Men jag tycker inte att det är någon lösning på problemet att i stället hävda att man skulle ta bort hela inkomstgränsen. Man får se till att takgränserna ligger så att de håller under ett antal år. Lösningen är inte att ta bort inkomstgränsen.
Fru talman! Jag förstår att detta är er inställning. Det är lite frejdigt att bara säga: Då drar naturligtvis kostnaderna i väg. Det är egentligen ganska oprövat i Sverige att gå andra vägar för att pröva sådana här saker. Vi vet ju egentligen inte det. Vi har av tradition, av historiska skäl, utnyttjat det här reglementerandet, men vi har väl egentligen aldrig gjort några riktiga utvärderingar av om det är så särskilt effektivt. Jag tror att vi kan vara överens om att kostnaderna inte skall dra i väg på ett okontrollerat sätt. Man kan ju vara öppen för att pröva andra vägar när det gäller den här kostnadsbelastningen.
Fru talman! Jag tror fortfarande att det här är det mest rättvisa systemet. Det är självklart så att man måste söka nya lösningar. Man skall inte låsa sig för någonting egentligen. Det måste alltid finnas en viss öppenhet för att titta på nya lösningar. Det tycker jag är självklart. Men som det ser ut i dag ser jag i alla fall den här lösningen som den mest rättvisa så långt, just därför att de människor som annars inte skulle ha någon möjlighet att få den här hjälpen skall få det. Det här innebär också att 90 % av befolkningen kommer att uppfylla de ekonomiska förutsättningarna för att erhålla rättshjälp, och som jag tidigare sade är det en närmast unik täckningsgrad i internationella sammanhang. Jag tycker att vi skall komma ihåg det. 90 % av befolkningen är ändock en stor grupp.
Fru talman! Det här är en lag som berör många personer som har svårt att föra sin egen talan. Man måste vara otroligt uppmärksam på att det går att falla genom maskorna, och man måste se till att lagen fungerar. Därför tycker jag att det är självklart att man skall följa upp beslutet. Jag kan inte förstå varför man är motsträvig. Det är självklart att man kontinuerligt följer upp beslut, särskilt då det fanns en så stor oro när beslutet om lagen fattades. Med tanke på det citat som jag anförde tidigare i debatten är det ännu mer befogat.
Fru talman! Jag håller med Gunnel Wallin om att det är viktigt att följa upp beslutet och att göra det fortlöpande. En del i det var ju, som sagt var, bl.a. det som vi håller på att diskutera i dag, om inkomstgränser och om att regeringen ändå har visat att man följer upp beslutet. Det är självklart att när det finns tillräckligt mycket underlag måste det göras en mer ordentlig utvärdering. Vi är fullständigt överens om den saken. Det är dock, tror jag, fortfarande för tidigt att kunna göra en så stor och genomgripande utvärdering. Jag önskar att det vore annorlunda, för jag tycker verkligen att det är oerhört viktigt att man gör en utvärdering eftersom det fanns med som ett krav från utskottet från början. Som jag sade tidigare utgår jag och utskottet från att regeringen så snart det är möjligt gör vad som krävs för att en genomgripande utvärdering blir av. Men vi måste naturligtvis också fortlöpande utvärdera och följa upp beslutet under tiden.
Fru talman! Jag hör vad Helena Frisk säger. Jag tycker att det är konstigt att man inte har kunnat ta det här steget nu och verkligen se till att det sker. Det har ju funnits många signaler sedan lagen togs på att den inte fungerar. Det finns det som trillar igenom, och det är stora maskor. Som situationen är just nu förstår jag att man inte kan komma längre. Men jag förlitar mig på att Helena Frisk verkligen driver på så att det här kommer till stånd.
Fru talman! Jag kommer fortfarande att vara med och driva på - och jag utgår från att utskottet också gör det - så att den här reformen fortlöpande följs upp. Och så fort det finns tillräckligt med underlag skall en mer genomgripande ordentlig utvärdering ske. Vi utgår från att regeringen gör det så snart det är möjligt.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till hemställan i justitieutskottets betänkande. Men jag vill ändå ta upp och kommentera en del frågor som har tagits upp i debatten och även i reservationerna. När den nya rättshjälpslagen skulle tas, och innan lagen togs, förde Vänsterpartiet en stark debatt där vi var mycket kritiska till det förslag till ny rättshjälp som höll på att arbetas fram. Också i debatten här i riksdagen, när vi skulle anta den nya lagen, lyfte Vänsterpartiet fram principiella ställningstaganden mot denna nya rättshjälpslag. Vi lyfte i debatten även fram just svårigheterna för kvinnor och kvinnors möjlighet att få rättshjälp när det gäller äktenskapsskillnad. Vi lyfte fram att det här skulle försätta kvinnor i en mycket svår situation. Det fanns många punkter som vi lyfte upp. Även efter det att lagen hade antagits här i riksdagen, och under det år som försäkringsbolagen hade på sig att förbereda den nya lagen innnan den skulle träda i kraft, försökte Vänsterpartiet att på olika sätt föra en debatt för att se till att den nya rättshjälpslagen inte skulle genomföras. Tyvärr genomfördes den nya rättshjälpslagen. Det var en oerhört stor reform. Den föranledde regeringen att gå ut i stora kampanjer, att skicka ut information till alla hushåll i Sverige om den stora förändringen när det gällde rättshjälpsfrågor. Man hade även information i TV under långa perioder för att reformen skulle nå ut till alla och för att man skulle genomföra den. Därför, fru talman, kvarstår den principiella kritiken, precis som för Folkpartiet. Vi hade gärna sett att Vänsterpartiet, och även Folkpartiet som också var kritiskt, hade kunnat stoppa lagen. Men vi lyckades inte. Vi var i minoritet. I dag har man genomfört den här oerhört stora förändringen med alla de insatser som har gjorts för att genomföra reformen. Försäkringsbolag har ändrat hela system för att anpassa sig till den nya lagstiftningen. Därför finner vi i Vänsterpartiet att det inte är meningsfullt att stå här i riksdagen i dag och säga: Nej, vi skall riva upp reformen och återgå till det gamla. Det är att inte vara ärlig. Även om man som politiker ibland kan önska att verkligheten hade sett annorlunda ut är det bara att konstatera att vi lever i en verklighet som inte alltid blir som vi själva hade önskat. Därför finner vi i dag inte något skäl att stödja Nu måste den här reformen ändå få sätta sig i hela systemet. Vi vet att det har kommit signaler om att det finns maskor, att det finns brister. Men det var inte någon nyhet för Vänsterpartiet, utan det var frågor som vi lyfte upp innan lagstiftningen trädde i kraft. Jag önskar att Centerpartiet också hade drivit frågan om kvinnornas rättighet med samma kraft som man gör i dag när man ser att bristerna kommer. Då kanske vi ändå hade haft en möjlighet att förändra lagstiftningen på den punkten. Men då fanns inte denna kritik. Just bara för att det var en mycket stor förändring är det oerhört viktigt att det finns ett tillräckligt underlag när vi nu skall göra en genomgripande utvärdering av lagstiftningen. Även om det finns signaler, även om det finns fall som man kan peka på räcker inte det för att man skall kunna säga att man kan göra en total utvärdering. Skall man kunna göra en utvärdering av en sådan här stor reform måste man ha ett underlag där man kan se det sammantagna utfallet, inte enstaka händelser. Man måste se mönstren i utfallet av lagstiftningen. Därför anser vi att lagen än så länge inte har varit i kraft tillräckligt länge för att man skall kunna göra en utvärdering. Men det är viktigt att regeringen fortsätter att följa utvecklingen. Det är viktigt att vi politiker och de politiska partierna i kontakter försöker att följa upp och utvärdera lagstiftningen. Men den stora utvärderingen tror jag att vi ändå måste vänta på ett slag, innan man kan få ett tillräckligt underlag. Sedan, fru talman, vill jag lyfta fram kristdemokraternas reservation. Man vill lyfta bort taket och kräver en individuell prövning av varje fall. Man vill inte låsa sig vid något tak utan man vill att det skall vara en individuell prövning och att även domstolarna skall kunna göra det. Vi i Vänsterpartiet tror att ett system med individuella prövningar skulle vara både kostsammare och mycket mer komplicerat. Vi tror att det skulle finnas en risk för att orättvisorna snarare skulle öka, att domstolar skulle göra olika bedömningar i rättshjälpsfrågor i landet och att människor kanske skulle få rättshjälp utifrån vilken domstolskrets de tillhör. Det tror jag inte heller kristdemokraterna vill ha. Jag tror dock att man löper en sådan risk med en individuell prövning. Därför är det system som nu har föreslagits och som innebär att vi höjer gränsen nog ändå det bästa, även om det innebär att ärendet då och då måste lyftas fram här i kammaren och lagstiftningen ändras så att den hamnar på en nivå som då är lämplig. Med detta, fru talman, vill jag återigen yrka bifall till justitieutskottets hemställan.

Fru talman! Miljöpartiet har ingen reservation vid detta betänkande, eftersom de ändringar i rättshjälpslagen som regeringen föreslår är positiva. Man vill höja inkomstgränsen, och avgiften skall för den underårige grundas på den underåriges egna ekonomiska förhållanden. I sak finns det alltså ingenting att dryfta, men det görs här alltid en historisk beskrivning av vad man har tyckt om förändringen i rättshjälpslagen. Som Kristdemokraterna påpekar måste man lyfta fram denna fråga gång på gång i riksdagen. Även Miljöpartiet tycker att det är olyckligt. I betänkandet finns en liten notering om möjligheten att koppla förändringen till basbeloppets utveckling, men detta avfärdas utan någon djupare analys. Jag avser att fortlöpande följa detta problem och ämnar återkomma om frågan kommer upp till behandling inom kort tid igen. Det skulle vara olyckligt att ständigt behöva lyfta fram frågan igen. Jag vill här något beröra de avlämnade reservationerna. I en folkpartireservation yrkas att rättshjälpsreformen skall rivas upp. Också Miljöpartiet var emot reformen och hade en stark argumentation för att den inte skulle genomföras. Vi har dock resonerat så att den majoritet i riksdagen som genomfört detta beslut sannolikt än en gång kommer att tycka detsamma och att det därför inte är någon idé att försöka riva upp den. En utvärdering är dock oerhört viktig. Jag ser inget motiv för en reservation i det avseendet. I betänkandet anförs tydligt att en utvärdering skall genomföras men att ett år är för kort tid i sammanhanget. Också vi i Miljöpartiet tycker att det krävs en längre tid. Det är oerhört viktigt att utreda hur det har fungerat hos försäkringsbolagen och även för kvinnorna, och det finns inte några motsättningar om detta. Det har både tillkännagetts av utskottet och med tydlighet framhållits av Helena Frisk. Vi har alltså inte avgett någon reservation vid detta betänkande, men det krävs helt klart hela tiden en uppföljning av hur ärendet utvecklas, och det tycker även Miljöpartiet.

Fru talman! Så är det på nytt dags att diskutera den allvarliga mc-kriminaliteten. För nästan exakt två år sedan hade vi vid två tillfällen debatter i frågan i kammaren. För nästan exakt ett år sedan hade vi ytterligare en debatt, och nu är det alltså dags igen. Debatter är bra, men under förutsättning att regeringen lyssnar på förslag som kommer fram och om debatten ger resultat. Men tyvärr är det så, fru talman, att orden är många men åtgärderna är få. Av det fåtal förslag som genomförs är en del rena panikåtgärder med stora risker och liten effekt. När vi våren 1997 debatterade mc-kriminaliteten uttalade justitieministern: "Det som i första hand krävs är polisiära resurser" - ett uttalande som vi moderater helt instämde i. Men vad har hänt? Inte blev det mer resurser under 1998, och den omtalade resursökningen för polisen under innevarande år räcker inte ens till för att täcka ökade lönekostnader för befintlig personal. Våren 1997 behandlades ett moderat förslag om införande av möjlighet till buggning. Då uttalade majoriteten att ett pågående utredningsarbete borde avvaktas. Ett år senare, våren 1998, då regeringens skrivelse om organiserad brottslighet behandlades, gjordes samma uttalande med tillägget att regeringen borde återkomma så snart som möjligt. Nu har vi våren 1999, och det går inte ens att hitta något om ett aktuellt lagförslag om buggning i vårens propositionsförteckning. innefattade även ett förslag från oss moderater om vikten av förebyggande arbete bland unga identitetslösa män som riskerade att lockas av samhörigheten i de kriminella mc-gängen. Vårt förslag bemöttes med att inget behövde göras, och förslaget avslogs. Vi föreslog också att regeringen borde studera erfarenheterna från länder där dömda outlaws placeras i särskilda fängelser. Även här blev svaret att inget behövde göras, och vårt förslag avslogs. Utvecklingen av våldet på våra fängelser och de tecken som finns om kopplingar till outlaws tyder på att något då behövdes och fortfarande behövs. Enligt moderat uppfattning borde den nationella beredskapsstyrkan kunna användas på ett annat sätt än hittills. Även detta förslag bemöttes våren 1998 med att "inget behöver göras" och med ett avslag på vårt förslag. Att majoriteten då menade allvar med sitt uttalande om att inget behöver göras kan vi i dag se i verkligheten, när nu den nationella beredskapsstyrkan helt håller på att falla sönder. Vårt förslag om en skärpning av straffen för hot mot vittnen resulterade också i att majoriteten bestämde att inget behövde göras, och därför avslogs förslaget. Tycker verkligen de som då var nöjda att vittnen har det skydd de förtjänar? Är de nöjda med att alltfler, t.o.m. poliser, försöker undandra sig sin vittnesplikt av rädsla? Sammanfattningsvis innebar de tidigare debatterna att alla förslag till förändringar avslogs, att inget blev gjort och att regeringens skrivelse, som inte innehöll några förslag utan bara storstilade löften för framtiden, lades till handlingarna. I dag har vi att ta ställning till ett förslag där möjligheten för t.ex. kriminella mc-gäng att ägna sig åt hot och våld under täckmanteln inkassoverksamhet begränsas. Det är mycket bra, och det ligger i linje med vad vi moderater vid tidigare tillfällen har framfört. Men den stora nyheten i det förslag som vi i dag skall ta ställning till är ökade möjligheter att göra husrannsaken. Vi moderater har invändningar mot detta förslag. Våra motiv är flera, och de stämmer väl överens med vad som anförts från vissa remissinstanser. Från flera remissinstanser framförs tveksamheter mot att den föreslagna regeln skulle öka effektiviteten. Hovrätten för Västra Sverige skriver i sitt yttrande över förslaget: "I promemorian skriver man allmänt att den föreslagna regeln kommer att bli en tillgång i kampen mot den allvarliga brottsligheten, men det utvecklas, anmärkningsvärt nog, inte närmare på vilket sätt." Hovrätten fortsätter: "Enligt hovrättens mening kan sedvanligt polisarbete i brottsbekämpande syfte vara lika effektivt." Hovrättens uttalande stämmer med det justitieministern uttalade våren 1997, då hon sade: Det som i första hand krävs är polisiära resurser. Tänk om det uttalandet hade omsatts i handling! JO anser helt uppenbart, liksom Hovrätten för Västra Sverige, att regeringen inte motiverat behovet av en utvidgning av rätten till husrannsakan och skriver: "Om det av skäl som inte redovisas har visat sig föreligga betydande utredningssvårigheter -". Här kan man tala om hård kritik i en mjuk förpackning! Ytterligare en invändning som framförs och som för oss moderater har stor tyngd är den bristfälliga analysen av förslagets överensstämmelse med vår grundlagsskyddade mötes och föreningsfrihet. Hovrätten för Västra Sverige skriver om överensstämmelsen med vår grundlag följande: "Även de antaganden och konstateranden som i det avseendet görs i promemorian är alltför summariska." Och hovrätten fortsätter: "Enligt hovrättens mening bör även denna del bli föremål för ytterligare överväganden." I samma fråga skriver Advokatsamfundet att man "känner betydande tveksamhet till om förslaget står i överensstämmelse med Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och vår grundlag och avstyrker förslaget". Fru talman! Alla säger, med fullt allvar och i alla sammanhang, att vi har en oroande utveckling av brottslighet som kan relateras till vissa internationellt förgrenade mc-klubbar. Många förslag till förbättrade möjligheter att ingripa mot dessa har förts fram, bl.a. av oss moderater, under senare år. Vi får då besked antingen att förslagen är onödiga eller att regeringen redan är på gång med förslag. Två år av diskussion har förflutit, och det vi nu fått är inte vad man tidigare utlovat, utan ett förslag som i sin väsentliga del t.o.m. kan misstänkas stå i strid med Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och vår egen grundlag. Detta är oacceptabelt. Jag förväntar mig att regeringen gör något av alla de goda idéer som förts fram vid tidigare debatter i kammaren, och för att inte riskera inskränkningar i vår grundlagsfästa mötes och föreningsfrihet yrkar jag bifall till reservation 1.

Fru talman! Miljöpartiet instämmer till fullo i regeringens oro över utvecklingen av vissa internationellt förgrenade mc-klubbar. Regeringen framlägger nu två förslag, vilka skall försvåra för mc-grupper som begår brott och som utgör ett stort problem i samhället eftersom de vill sätta sig över våra lagar med hjälp av hot och våld där vapen ingår som verktyg. Regeringens ena förslag, om skärpta krav på inkassoverksamhet med utvidgad tillståndsplikt, tycker Miljöpartiet är ett bra förslag. Mcklubbmedlemmarna har utnyttjat inkassolagens undantagsbestämmelser. Tyvärr finns det ingen undersökning av omfattningen av detta slags verksamhet, och eftersom hot, övergrepp i rättssak och utpressning redan är brottsbalksbrott kan man ju tycka att de kan beivras i alla fall, trots den här lagändringen. Men eftersom redan synen av de här storväxta, mc-klädda männen med ett speciellt uppträdande kan vara tillräcklig för att framkalla rädsla hos gäldenärer och det också finns betydande bevissvårigheter, ovilja att vittna samt rädsla för repressalier tycker vi att detta förslag skall bifallas. Men regeringens andra förslag, om en ny bestämmelse om husrannsakan, är vi emot. Det innebär en ändring i 28 kap. 3 § i rättegångsbalken. Förslaget innebär att nuvarande regeln om husrannsakan i tillhåll upphävs och får en utvidgning som lyder så här: Hos annan än den som är skäligen misstänkt för brott avseende lokaler som inte huvudsakligen utgör bostad och som mer än tillfälligt används gemensamt av personer som kan antas ägna sig åt brottslig verksamhet. Det här är meningar som kan ge mycket vida tolkningar, och det är därför Miljöpartiet har två reservationer som jag, fru talman, yrkar bifall till, nr 1 Man kan analysera texten: "Hos annan än den som är skäligen misstänkt för brott". Det är ju en väldigt låg grad. Och vem är det som skall göra de här bedömningarna? Är det poliser eller en polis? Det ger, som jag säger, alldeles för vitt utrymme för godtycklighet. Formuleringen "personer som kan antas ägna sig åt brottslig verksamhet" har ändrats från utredningens som tidigare hade sagt "kriminellt belastade personer", men det ändrades alltså till denna ordalydelse som inte heller är bra. Över huvud taget när man föreslår att tvångsmedel skall utökas tycker jag att det skall krävas en väldigt djupgående analys. Tvångsmedel skall man vara restriktiv med så att det inte drabbar andra grupper som man inte avser med dessa förslag. Också ordalydelsen "lokaler som inte huvudsakligen utgör bostad" innebär en sådan här tolkning. Vi vet inte i dag vilka lokaler som kommer att drabbas, och det finns inte heller någon analys i regeringens förslag om vad det skulle kunna vara. Det kan bli tråkiga överraskningar när man sedan tolkar lagen. I stort sett är alltså tillämpningsområdet alltför allmänt hållet. När man sedan tolkar lagen är det ju inte genom förarbetena som man kan begränsa bestämmelserna, utan det är ju precis hur lagtexten är utformad. Konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna, som vi har skrivit under, kan vara i fara. Vi vet inte det ännu, för den analysen finns inte. Miljöpartiet efterlyser alltså en fylligare beskrivning av problemet. I och för sig kan vi förstå att man kommer med ett sådant här lagförslag eftersom mc-kriminaliteten är så svår att bemästra. Vi har i reservation 2, fru talman, utvecklat det hela med att kunna fästa de nya lagreglerna på vapeninnehavet som är så stort och hotfullt när det gäller mc-kriminaliteten. Sedan 1994 har enbart i Sverige skottlossning som kan sättas i samband med Hells Angels och Bandidos förekommit vid 15 tillfällen varav en gång med dödlig utgång. Vid sju tillfällen under samma tidsperiod har bombattentat förekommit. Stora mängder vapen har tagits i beslag. Där tycker vi att man kan ha en anknytning i en lagtext med organisationer som befattar sig med vapen. Den här ordalydelsen finns i en tidigare lagtext när det gäller olovlig kårverksamhet, och det skulle man kunna ta fasta på för att inte generellt drabba sådana grupper, och föreningsfriheten, som vi inte vill skall drabbas av det hela.

Fru talman! Kampen mot den organiserade brottsligheten har högsta prioritet för regeringen och socialdemokratin. Det tar sig uttryck på många sätt. Polisens arbetsmetoder effektiviseras och moderniseras. Samarbetet i Norden och i Europa förstärks och byggs ut. Resurser utökas och lagarna vässas. I detta betänkande behandlas förslag som speciellt inriktar sig på den mc-relaterade brottsligheten. Mcgängen Hells Angels och Bandidos verksamhet bär ju tydliga drag av det som internationellt sett betraktas som organiserad brottslighet. Till att börja med är det här fråga om sammanslutningar av personer som är mycket brottsbelastade. Över hälften av Hells Angels medlemmar och nio av tio av Bandidos medlemmar har suttit i fängelse. Lägg till detta gängkrigen med mycket grovt, i flera fall militärt, våld som vi har sett på senare år. Hells Angels och Bandidos har angripit varandra med allt från knivar och knogjärn till automatvapen, handgranater och t.o.m. pansarskott. Kia Andreasson nämnde tidigare några siffror sedan 1994: 15 tillfällen av skottlossning, 7 bombattentat eller försök till bombattentat, 5 angrepp med pansarskott mot ett av mc-gängens lokaler. Till detta kommer den s.k. outlaw-filosofin, som är en närmast fascistisk uppfattning om att man står utanför och ovanför samhället och att man inte behöver följa de lagar och regler som vi andra vanliga människor måste göra. Man samarbetar aldrig med polisen, man hämnas oförrätter på egen hand och föraktar överlägset alla oss andra som håller oss till lagar och regler. Ytterligare ett otäckt inslag i denna bild, som Gun Hellsvik tog upp särskilt, är de systematiska övergreppen i rättssak, dvs. hot mot vittnen och målsäganden för att förhindra att rättvisa skipas. Vi vet ju sedan länge att dessa gäng, förutom våldsbrott för att skydda sin verksamhet, också sysslar med narkotikabrott och grov ekonomisk brottslighet. Men på grund av taktiken att skrämma vittnen och målsäganden kan det vara mycket svårt för rättssamhället att fälla förbrytarna till ansvar i domstol. Rättssamhällets ståndpunkt måste därför vara mycket tydlig. Vi måste tydligt säga ifrån till dessa gäng att vi inte accepterar dem. Fru talman! Regering och riksdag har på senare år vidtagit en rad åtgärder för att bekämpa den här typen av brottslighet. Vi har skärpt straffet för övergrepp i rättssak. Vi har gett polisen ökade möjligheter att kartlägga narkotikavägarna. Vi har gett polisen rätt att föra datoriserade kriminalunderrättelseregister - med visst motstånd i kammaren, men ändå. Vi har förstärkt samarbetet med övriga nordiska länder inom EU. Här skall särskilt nämnas det arbete som görs inom Europol. För 1998 fick polisen också ett riktat resurstillskott på 30 miljoner kronor för arbetet med den mcrelaterade brottsligheten. Mycket mer är på gång. Något av det har redan nämnts i debatten. Buggningsutredningens betänkande är på väg genom Regeringskansliet, men som ni förstår är detta en stor och komplicerad fråga som måste analyseras i botten. Vi har nyligen tillsatt en utredning om möjligheten att kriminalisera aktivt deltagande i organisationer som sysslar med brottslig verksamhet. Det finns också en utredning som ser över hur polisorganisationen skall vässas när det gäller organiserad brottslighet. En möjlighet som man tittar närmare på är att lägga samman Säpo och Rikskriminalen när det gäller just detta arbete. I dag, fru talman, har vi att behandla två förslag med anknytning till den mc-relaterade brottsligheten. Det är dels ett förslag som handlar om vidgade möjligheter att göra husrannsakan i vissa lokaler, dels ett förslag som handlar om ett undantag i inkassolagen. Jag skall först säga något om inkassolagen, för det är väl det som är minst kontroversiellt. Det är förstås självklart att indrivning av fordringar skall ske på ett seriöst sätt. Därför krävs det normalt tillstånd av Datainspektionen för att bedriva inkassoverksamhet. Men det har funnits ett undantag eller, om man så vill, en lucka i lagen. I inkassolagens 2 § sägs att det inte behövs något tillstånd om inkassoverksamheten är av tillfällig natur och avser endast enstaka fordringar. Detta undantag har mc-gängen kunnat använda sig av för att bedriva inkassoverksamhet. Deras kunder har inte bara varit andra kriminella - även om det kanske har varit vanligast - utan också vanliga småföretagare som t.ex. tandläkare och ibland rent av jurister, vilket ju i sig är en skandal. Det finns ett konkret rättsfall från 1996, där två Hells Angels-medlemmar åtalades för att ha bedrivit inkassoverksamhet utan tillstånd, men de friades med hänvisning just till detta undantag. Nu täpper vi till den luckan i lagen. fr.o.m. den 1 april blir också denna verksamhet tillståndspliktig. Skall Hells Angels och Bandidos i fortsättningen bedriva indrivningsverksamhet får de vackert söka tillstånd av Datainspektionen. Min gissning är att de kommer att ha ganska svårt att få sådana tillstånd. Fru talman! Det andra förslaget handlar om att vidga möjligheterna för polisen att göra husrannsakan i vissa lokaler. Förslaget syftar till att underlätta husrannsakan, bl.a. i mc-gängens klubbhus. För att ta det från början är det så att medborgarna enligt regeringsformen är skyddade gentemot de allmänna mot intrång och husrannsakan. Men detta skydd får åsidosättas av polis och åklagare under en förundersökning under förutsättning att vissa kriterier är uppfyllda. En husrannsakan får aldrig ske godtyckligt, och den får aldrig sträcka sig längre än vad som är nödvändigt för att uppnå det syfte som man har med åtgärden. Syftet kan vara dels att söka efter en person som man misstänker för brott, dels att säkra bevisning mot honom eller henne. Dessa regler för husrannsakan finns i rättegångsbalkens 28 kapitel. Här gör man skillnad mellan husrannsakan hos en person som är misstänkt för brott och husrannsakan hos någon annan, t.ex. en bekant. För att få göra husrannsakan hos någon annan än den som är misstänkt för det aktuella brottet, krävs det enligt nuvarande lagstiftning synnerlig anledning att tro att man skall hitta det som man letar efter. Orden "synnerlig anledning" har av Justitieombudsmannen genom åren tolkats mycket strängt. Polisrättsutredningen 1995 drog slutsatsen att man, för att få göra husrannsakan hos någon annan än den som är misstänkt för brottet, måste vara så gott som säker på att man skall hitta vad man letar efter. Nu är vi inne på problemet med husrannsakan i mc-gängens klubbhus. De poliser som arbetar med dessa brott har upplevt att lagstiftningen är alltför snäv. Det är också regeringens uppfattning att bestämmelsen om synnerlig anledning försvårar polisens arbete mot mc-gängen, att det är ett alltför högt krav för att man skall kunna göra husrannsakan i mcgängens lokaler i samband med förundersökningar. Det är en uppfattning som också utskottsmajoriteten delar. För att effektivisera polisens arbete föreslås därför en undantagsregel i rättegångsbalkens 28 kap. 3 §. Man säger att husrannsakan skall få ske i lokaler som brukar användas gemensamt av personer som kan antas ägna sig åt brottslig verksamhet, om det för brottet som man utreder är föreskrivet ett års fängelse eller däröver och det finns särskild anledning att anta att ändamålet med rannsakning kommer att uppfyllas, som det heter på juristsvenska. Här får vi alltså ett antal nya rekvisit. Det skall vara en lokal som brukar användas av förbrytare. För brottet som man utreder skall det vara ett års fängelse eller därutöver i straffskalan, och det skall finnas särskild anledning, alltså inte synnerlig anledning, att anta att man hittar vad man letar efter. Dessutom skall lokalen i huvudsak inte användas som bostad. Det blir alltså en vidgning av husrannsakansmöjligheterna när det gäller mc-gängens lokaler. Förslaget kan kanske tolkas som om det vore skräddarsytt för mc-klubblokaler, men reglerna gäller förstås generellt. Allt annat vore att överträda grundläggande rättsprinciper, och det vill vi ju inte göra. Förslaget har i en tidigare version varit ute på remiss i Rättssverige. Det förslag som då presenterades fick kritik på ett par punkter. Bl.a. talades det om samlingslokaler. Man använde begreppet kriminellt belastade personer. Förtydligandet vad gällde bostadsändamål fanns inte med. På dessa punkter har regeringen förändrat förslaget för att få till stånd en paragraf som är tydlig och som täcker in de fall som vi vill komma åt. Propositionen har också granskats av Lagrådet, som inte hade några invändningar. Därmed kan vi också känna oss säkra på att vi inte träder våra grundlagar förnär. Fru talman! Det finns en bred majoritet i utskottet för de liggande förslagen. När det gäller husrannsakan finns det reservationer från två partier, nämligen Miljöpartiet och Moderaterna. Här är jag nog mest förvånad över Moderaternas agerande. De ifrågasätter om förslaget uppfyller grundläggande rättssäkerhetskrav, och de tycker att det är tveksamt om förslaget uppfyller kraven i regeringsformen och Europakonventionen. Dessutom tycker de att den mc-relaterade brottsligheten måste analyseras mer innan man kan handla. Vi har haft en utredning, en remissomgång och en regeringsberedning. Då kan man undra hur mycket mer vi skall utreda innan vi skall kunna samla oss till handling. Varför denna förhalning, fördröjning och försvagning? Jag vill nog mena att de rekvisit man ställer upp - lokal som inte huvudsakligen används som bostad men där kända förbrytare brukar uppehålla sig, ett års fängelse i straffskalan, särskild anledning att anta att man skall finna vad man söker - gör att vi kan säga att den här lagstiftningen kommer att fungera som vi tänkt oss. Lagrådet, som har till uppgift att bevaka just grundlagarna, har inte heller haft några invändningar. Jag känner ändå att vi har både hängslen och livrem på när det gäller rättssäkerheten, vilket gör moderaternas reservation än mer obegriplig. Fru talman! Var sak har sin tid. Utredning har sin tid, och politisk handling har sin tid. I dag är det dags för politisk handling. Jag yrkar därför bifall till hemställan i utskottets betänkande och avslag på reservationerna.
Fru talman! Det är ett ganska stort steg att säga att det här lagförslaget har både hängslen och livrem på sig. Ett års fängelse är den gräns som gäller, och det är väldigt lågt. Den utesluter bara de mest bagatellartade brotten. Jag kan inte förstå att det är både hängslen och livrem när det samtidigt står att det gäller personer som kan antas ägna sig åt dessa brott som det är låg gräns på. Hur skall det tolkas? Hur kan det vara så tryggt att ha denna ordalydelse?
Fru talman! Ett års fängelse är bara ett av rekvisiten. De andra är att det är en lokal där personer som kan antas ägna sig åt brottslig verksamhet brukar uppehålla sig. Hade det bara varit ett årsresonemanget i lagstiftningen hade det kanske varit tveksamt. Jag vill än en gång för Kia Andreasson understryka att Lagrådet, som skall bevaka både Europakonventionen och regeringsformen, har lämnat ett mycket kort yttrande. Det finns i bilaga 6 till propositionen. Det är inte ens en tredjedels sida, och det finns en enda mening om att Lagrådet inte har några invändningar mot det här förslaget. Jag litar på Lagrådet när det gäller att bevaka grundlagarna.
Fru talman! Så säker bör man inte vara. Då behöver vi inte heller ha någon politisk debatt här i kammaren. Om det resonemanget skulle gälla generellt kunde man nöja sig med bara Lagrådet, och det tycker inte jag. Däremot fick jag ingen förklaring. Vad menas med att man kan antas ägna sig åt brottslig verksamhet? Det är ett för mig väldigt vagt uttryck. Vad lägger Morgan Johansson för bindande bevis i en sådan skrivning?
Fru talman! Vad som antas är förstås en bedömning som görs av den lokala polisen och åklagaren som utreder ett brott. Om det är så att Hells Angelslokalen flyger i luften av ett pansarskott kan det kanske antas att Bandidos har haft ett och annat att göra med det. Då kan det kanske också antas att man bör kontrollera i Bandidos lokal om det ligger några pansarskottshylsor där.
Fru talman! Jag vill bl.a. få en lite närmare analys från Morgan Johansson när det gäller grundlagsenligheten. Vi kan notera att regeringen inte gör någon analys i sitt förslag. Vi kan notera att tunga remissinstanser framför stark tveksamhet. Vi kan också notera att socialdemokraterna allt som oftast ställer sig tveksamma till Lagrådets yttranden. Det gör de tydligen inte i det här fallet. Vi som riksdagsledamöter och beslutsfattare måste göra vår egen analys, speciellt när det inte finns någon analys i underlaget. Det är ett ansvar vi har. Jag skulle vilja höra: Vad utöver att Morgan Johansson just nu litar på Lagrådet gör att Morgan Johansson anser att förslaget står i överensstämmelse med grundlag? Med tanke på att Morgan Johansson nämnde att kampen mot den organiserade brottsligheten har högsta prioritet från socialdemokraternas sida och han här nämnde att lagar vässas skulle jag också vilja ha några förslag på lagändringar som har genomförts under de senaste två åren. Jag behöver inte så många.
Fru talman! När det gäller grundlagsenligheten står det att det som finns i regeringsformen kan begränsas genom lag, och det är vad som också görs i rättegångsbalken. Sedan är det naturligtvis upp till oss som riksdagsledamöter att fundera över formuleringarna i lagstiftningen och om de träder de grundläggande mänskliga rättigheterna för när. Min och utskottsmajoritetens bedömning är att så som lagstiftningen här är utformad gör den inte det. Ni drar en annan slutsats, och det är upp till er. Jag skulle gärna vilja veta vad ni egentligen tycker om hur man skall komma åt själva problemet. Det har varit problem för polisen som arbetar med de här frågorna. Vad har ni för förslag om man inte skall gå den här vägen? Vad har ni för förslag för att effektivisera polisens arbete när det gäller detta? Det har ni inte alls presenterat. Ett av lagförslagen som vi har genomdrivit var att effektivisera polisens arbete genom att datorisera kriminalunderrättelseregister. Det var ni emot, och det glömmer inte vi. Nu är ni emot att effektivisera polisens arbete när det gäller husrannsakan. Ni vill utreda mer och handla mindre. Vi glömmer inte det, och vi glömmer inte heller ert agerande i dag i kammaren.
Fru talman! Tydligen har Morgan Johansson ändå lätt för att glömma. Större delen av mitt anförande här i dag ägnade jag inte åt det förslag som vi i dag har att ta ställning till utan åt de förslag som vi moderater har lagt fram under de senaste två åren. Nu var det tjugo minuter sedan, så jag kan ha viss förståelse för att det inte är så lätt att komma ihåg vad som sades då. Eftersom det tog mig tio minuter att redovisa de förslagen och repliktiden inte är så lång kan jag tyvärr inte på nytt redovisa dem. Men Morgan Johansson kan gå till det protokoll som kommer att upprättas för att fräscha upp minnet. Jag fick inget svar på min fråga när det gäller grundlagsenligheten. Jag vill ha analysen och inte slutsatsen. Morgan Johansson gav bara slutsatsen och inte analysen. Sedan tar Morgan Johansson upp vad vi moderater vill ha. Jag drog åtskilliga förslag i mitt anförande för en stund sedan. När det gäller frågan om datorisering vill jag påminna Morgan Johansson att vi moderater inte hade några invändningar mot datorisering. Vi stod bakom ett centralt datorsystem och en datorisering.

Fru talman! Gun Hellsviks tio minuter långa anförande i början av debatten var ett skolexempel på retorik som handlar om att lägga ut rök för att täcka en reträtt. Man anklagar andra och säger: Ni gör ingenting, men till slut landar man i: Vi går inte med på de förslag som ni nu lägger fram. Så kan man naturligtvis välja att föra debatten. Min fråga till Gun Hellsvik var: På vilket sätt vill moderaterna komma åt problemen med den alltför snäva husrannsakanslagstiftningen? Det är den sakfråga som vi diskuterar i dag. Där har jag inte fått något svar.
Fru talman! Egentligen finns det inte så mycket att tillföra debatten efter Morgan Johanssons inlägg. Jag vill tacka Gun Hellsvik som på ett bra sätt redogjorde för vad som tidigare behandlats i kammaren. För mig som är ny har jag inte samma historia i kroppen, och jag kan inte så mycket blanda mig i den debatten. Men jag tackar så mycket. Samtidigt blev det för mig en politisk kullerbytta, eftersom jag uppfattade att Moderaterna har väckt väldigt många förslag som de naturligtvis tycker skall leda till positiva beslut i denna fråga. Regeringen har hela tiden sagt nej, det behövs inte några förändringar, det är bra som det är. Så uppfattar jag detta. Men när regeringen nu äntligen lägger fram ett förslag så är det fel. För mig gick detta inte ihop rent logiskt. Fru talman! Jag vill börja med att tala om att Vänsterpartiet instämmer i justitieutskottets hemställan i betänkandet som helhet. Vi har inga reservationer. När det gäller den del som handlar om inkasso, tycker vi precis som Moderaterna, nämligen att det är en bra förändring att det skall krävas tillstånd för att gå in och kräva inkasso, att det är bra att dessa undantag tas bort. När det gäller den del där husrannsakan behandlas, tycker vi att det är viktigt att tala om vår syn att den förändring som gäller husrannsakan är en del i den helhetslösning som vi ser av brott och våldsamheter i samhället. Jag tror att det är välkänt att vi anser att det måste bedrivas på många plan samtidigt och med kraft och outtröttlighet, så att vi vinner över de krafter som vill skada och splittra, kränka och t.o.m. döda ibland. I Polistidningens första nummer i januari stod det i en artikel att polisen länge har efterlyst detta verktyg när det gäller husrannsakan och vill att regelverket skall ändras. Det har vi noga diskuterat i vårt parti. Med all respekt för både Miljöpartiets och Moderaternas syn på detta - det menar jag verkligen - vill jag tala om att vi har diskuterat detta noga i vårt parti. Men som vi ser det just nu så finns det inte några starka skäl till att vi skall göra något annat än det som vi föreslår. Men om det visar sig att detta missbrukas måste vi naturligtvis ta upp det och diskutera det igen och eventuellt göra en förändring. Vi tycker också att det vore bra om man tydligt redogör vad som menas med organiserad brottslighet och att det är riktigt att man följer upp detta senare. Jag har inte så mycket mer att tillägga utan yrkar bifall till hemställan i justitieutskottets betänkande 7.
Fru talman! Yvonne Oscarsson ställde en direkt fråga till mig, och det är i stort sett samma fråga som Morgan Johansson ställde tidigare. Jag vill då påpeka och påminna om att det inte är första gången som vi moderater är rätt så ensamma. Den här gången har vi stöd av Miljöpartiet, vilket gläder oss, annars är vi oftast helt ensamma när det gäller kampen för att skydda de rättigheter som är stadfästa i våra grundlagar. För oss moderater är det otroligt viktigt att värna om detta. Vad vill vi då göra i stället? Vi kan bl.a. se på vad en del av remissinstanserna har sagt. Både Hovrätten för Västra Sverige och JO har pekat på att det egentligen inte finns någonting i underlaget som säger att det är effektivt med ändrade regler om husrannsakan. Hovrätten för Västra Sverige säger dessutom att det som man nu tror sig kunna uppnå genom ändrade regler, då man riskerar att trampa på grundlagsfästa rättigheter, kan man uppnå ändå. Man säger: Sedvanligt polisarbete kan vara lika effektivt. Jag hänvisade i det sammanhanget till vad justitieministern sade våren 1997. Då sade hon egentligen precis samma sak, nämligen att det som i första hand krävs är polisiära resurser. Vi höll med då, och vi håller med i dag. Nu har man av olika skäl inte sett till att de polisiära resurserna finns. Då måste man visa handlingskraft genom att lägga fram förslag om åtgärder i panik, åtgärder som man dessutom inte har analyserat om de ger någon effekt.
Fru talman! Jag kan inte försvara justitieministerns syn på den här frågan. Men jag kan en gång till försöka tala om vad Vänsterpartiet tycker. Vi har naturligtvis också noga läst igenom remissinstansernas synpunkter och ändå gjort bedömningen att detta kommer att bli ett bra verktyg. Men jag vill upprepa att om det visar sig att Gun Hellsvik och Miljöpartiet har rätt, att detta kommer att missbrukas eller att det inte har någon effekt alls, får vi naturligtvis ta upp det igen.
Fru talman! Jag hoppas också att Vänsterpartiet och andra partier är beredda att ta upp frågan på nytt, inte bara om det visar sig ineffektivt utan också om ni får fram att det står i strid med grundlagsfästa rättigheter.
Fru talman! Naturligtvis är vi beredda att göra det. Samtidigt hoppas jag att Moderaterna är beredda att ta upp denna fråga om det skulle visa sig att detta är ett utmärkt verktyg för polisen att göra ett gott arbete.

Fru talman! I detta betänkande behandlas frågan om penningtvätt, en av den ekonomiska brottslighetens många grenar. Jag har tänkt att kommentera ett par av de reservationer som Moderata samlingspartiet har fogat till detta betänkande. Låg mig inledningsvis konstatera och markera vikten av att den ekonomiska brottsligheten i dess olika och skiftande former - former som tyvärr ständigt utvecklas och förändras både vad avser teknik och metoder, men uppsåtet är nästan alltid detsamma - på samma sätt som all annan brottslighet bekämpas med kraft och konsekvens. Det kräver att man har resurser av skilda slag. Det kräver också att man har ett samarbete mellan myndigheter. Och det kräver självfallet att man har en lagstiftning och ett regelverk som utgör en klok och ändamålsenlig avvägning mellan effektivitet och verkningsgrad å den ena sidan och den personliga integriteten å den andra sidan. Allt detta måste till i en helhet för att man skall få brottsbekämpningen att fungera på ett effektivt och bra sätt. Det hjälper ju inte om man har nog så fin lagstiftning och kompletterar den ständigt och jämt med nya lagar om man inte har resurser att sätta bakom för att använda den lagstiftningen. Det visar sig genomgående att ett gott samarbete mellan myndigheter också är nödvändigt för att åstadkomma resultat. Den här avvägningen mellan ändamålsenlighet, effektivitet, och den personliga integriteten är grannlaga. Men den är central för rättsstaten och för att medborgarna skall känna att det finns en fungerande rättsstat som värnar om individernas integritet. Det finns alltför många exempel i historien och utanför vårt lands gränser genom tiderna då man kanske har varit väldigt effektiv och haft en hög verkningsgrad i sin bekämpning av brottsligheten, men där man mer eller mindre totalt har låtit bli att beakta den personliga integriteten. Det är därför som vi moderater så ofta talar om betydelsen av den här avvägningen mellan effektiviteten och verkningsgraden å den ena sidan och den personliga integriteten å den andra sidan.

Jag utgår från att denna fråga är central och viktig för alla partier. Därför förvånar det oss ganska mycket att regeringen inte kan ta sig samman på den här punkten. Det kunde kanske vara intressant för utskottets talesman Morgan Johansson att något kommentera - om han inte nu under mitt anförande är så upptagen av andra konferenser - varför regeringen så konsekvent har nekat detta. Och ännu mer intressant vore, fru talman, om han kanske ville passa på att använda den här debatten som en plattform för att öppna för att regeringen skulle vara beredd att ta upp de här frågorna i ett brett perspektiv. Vi skulle vara utomordentligt tacksamma för detta. Dessutom tror jag att det skulle vara till utomordentligt stor glädje totalt sett om vi kunde få en principiell diskussion kring de här frågorna. Fru talman! Som framgår av reservation 1, som avser utökad uppgiftsskyldighet för företag som omfattas av penningtvättslagen, anser vi att detta från integritetssynpunkt inger allvarliga betänkligheter. Moderata samlingspartiet menar att regeringen inte har presenterat tillräckligt övertygande skäl till att hänsynen till denna integritet i detta fall skulle vika för ett intresse av en effektivare brottsbekämpning. I reservation 2, som behandlar straff för överträdelse av penningtvättslagens bestämmelser om granskings och uppgiftsskyldighet, anser Moderata samlingspartiet att dessa straffbestämmelser borde ha övervägts betydligt grundligare. Remissinstansernas uppfattningar i frågan är utomordentligt splittrade. JK har uppfattningen att man inom ramen för det samlade beredningsarbete som pågår avseende straffansvar för juridiska personer borde ha funderat ytterligare på frågan. Vi delar den uppfattningen. Vi menar alltså att förslaget bör avslås och att regeringen bör återkomma i ärendet. I reservation 3 behandlas revisorns roll vid misstanke om penningtvätt. Moderaterna har tidigare i ett annat sammanhang uttalat sin tveksamhet vad gäller kravet på att revisorn skall ha skyldighet att anmäla brott. Moderaterna har hävdat att revisorn skall ha rätt att agera vid brottsmisstanke inom företaget, utan hinder av tystnadsplikten. Denna rätt och möjlighet att agera skall avspegla den yrkesetik som ofta uttrycks som "god revisionssed" och som ansvariga revisorsorganisationer löpande utvecklar under intryck av verklighetens behov och förutsättningar. Det förslag som regeringen här redovisar bör därför avvisas. Fru talman! Oaktat de invändningar som Moderata samlingspartiet har och som jag har försökt att redovisa vill jag avslutningsvis markera och understryka att vi i Moderata samlingspartiet i stora delar tillstyrker regeringens förslag som enligt vår mening bör kunna leda till effektivare insatser mot ekonomisk och annan grov brottslighet, givet att regeringen också avdelar resurser för detta. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till reservation 1.

Fru talman! Anders Högmark säger att brottsbekämpning är viktigt. Men varför vill ni moderater då alltid försvaga förslag till åtgärder som behövs för att stävja ekonomisk brottslighet? Och varför tycks ni moderater alltid gömma undan hårdhandskarna och ta på de lenaste silkesvantar så fort det just gäller ekonomisk brottslighet? Anders Högmark säger att det är viktigt med resurser för att bekämpa den ekonomiska brottsligheten. Det kan jag gärna hålla med om. Men varför var det på hela rättsområdet just Ekobrottsmyndigheten som ni moderater ville satsa betydligt mindre på än vad regeringen ville göra? Nu vill ni inte ha lika kraftfulla insatser mot penningtvätt som vi andra partier. Det syns, tycker jag, ett tydligt mönster i Moderaternas tveksamma inställning just till kampen mot ekobrotten. Anders Högmark måste väl ändå veta att vi, om vi kan komma åt vinsterna på just brottslighet, kan förhindra mycket av brottslig verksamhet. Just därför är kraftfulla åtgärder mot penningtvätt mycket viktiga. Om vi nu tvekar att vidta alla kraftfulla åtgärder riskerar vi att problemen snabbt blir allt värre. Jag tycker därför att det är mycket bra att en skärpt lagstiftning nu föreslås för att komma åt penningtvätt så att vi därmed kan komma åt den hantering som innebär att egendom och pengar som förvärvas i brottslig verksamhet tvättas genom det finansiella systemet eller i näringsverksamhet. Samhället måste helt enkelt bli effektivare när det gäller att hindra svarta pengar att komma ut i den legala ekonomin. Nu gällande regler för häleri räcker inte till. Där sägs det att det är straffbart att använda sig av och hantera sådan egendom som härrör från brottsligt förvärv. Med det menas stöld och bedrägeri samt hantering av pengar från narkotikaförsäljning. Däremot omfattas inte hanterande av vinster från skattebrott eller tullbrott av dessa bestämmelser. Nu föreslås att vinster från skattebrott och tullbrott skall ingå i definitionen av ett nytt brott som förs in i brottsbalken och kallas penninghäleri och, i lindrigare fall, penninghäleriförseelse. Det straffbara området utvidgas till att gälla åtgärder med egendom för att dölja att någon annan har berikat sig genom brottslig gärning. Dessutom föreslås att en del brott som i dag ryms under den traditionella häleribestämmelsen förs över till det nya penninghäleribrottet. Det gäller sådant som är typisk penningtvätt. På så sätt får vi en tydligare lagstiftning än vi i dag har. Utöver förändringarna i brottsbalken föreslås några skärpningar i penningtvättslagen. Skyldigheten att rapportera till finanspolisen för banker och finansiella företag utvidgas till att också gälla transaktioner där bakomliggande brott är skatte och tullbrott. Även försäkringsmäklare blir skyldiga att göra anmälningar. Skyldig att lämna uppgifter på frågor från polisen blir de som yrkesmässigt bedriver handel med antikviteter, konst, ädelstenar, skrot eller transportmedel, förmedling av fastigheter eller bostadsrätter eller också lotteri och spelverksamhet. För dem som är skyldiga att rapportera enligt penningtvättslagen föreslås nu en straffsanktion så att den som uppsåtligt eller av grov vårdslöshet underlåtit att rapportera, fastän det borde ha gjorts, kan dömas till böter. För att effektivisera bekämpningen av penningtvätt ges regler om att man får databehandla vissa uppgifter. De uppgifter som företag med uppgiftsskyldighet lämnar till polisen får läggas in i ett dataregister. Anders Högmark var inne på integritetsfrågorna. De beaktas genom lag som noga reglerar vad ändamålet med registret skall vara, vad innehållet får vara samt regler för gallring av uppgifterna. Herr talman! Med de föreslagna skärpningarna får vi ett effektivare instrument för att bekämpa den grova organiserade brottsligheten. Så som dessa skärpningar utformas träds, som jag tidigare nämnde, heller inte den personliga integriteten för när. Jag tycker därför att det är glädjande att alla utom ett av riksdagens partier står bakom betänkandet i dess helhet. Moderaterna ställer, som Anders Högmark säger, upp på de flesta av förslagen men har ändå valt att gå emot de förslag till skärpningar som jag har nämnt. Dessutom vill Moderaterna, som också Anders Högmark nämnde, inte ha skyldighet för revisorer som i sin verksamhet med granskning av bolag upptäcker misstanke om penninghäleri att anmäla sina misstankar till åklagare. Därmed tycker jag att Anders Högmark i sak argumenterar för en svagare lagstiftning mot penningtvätt än vad övriga partier föreslår. Jag tycker inte att det går att prata bort att utan den föreslagna utökning av uppgiftsskyldigheten för företag, utan den straffsanktion som föreslås och utan den anmälningsplikt för revisorer som föreslås blir insatserna mot penningtvätt inte så effektiva som situationen kräver. Därför yrkar jag avslag på de moderata reservationerna och bifall till hemställan i betänkandet i dess helhet.

Fru talman! Ingvar Johnsson ställde inledningsvis ett antal frågor. Det samlade uppsåtet - om jag får uttrycka det så - verkade vara att framställa att Moderata samlingspartiets intresse och ambition att bekämpa den ekonomiska brottsligheten skulle vara mindre än hos de andra partierna.

Det är därför, Ingvar Johnsson, som vi vid flera tillfällen har efterlyst en samlad översyn. Det är angeläget för oss med någon form av vägledande principer i dessa avvägningsfrågor som kan tillämpas när regeringen föreslår en lagstiftning och vi övriga partier tar ställning till den. Det hade varit av utomordentligt stor betydelse och det kunde ha rensat bort en del onödig retorik om man hade kunnat åstadkomma detta. Moderata samlingspartiet, liksom alla andra partier, har ett intresse av att bekämpa brottsligheten. Jag tror inte att det finns någon ute i landet som tvivlar på vår ambition och vilja, men då krävs också fungerande och väl avvägd lagstiftning, samarbete mellan myndigheter och, värderade vice ordförande i utskottet, det krävs också resurser, personellt och i övrigt.
Fru talman! Jag hör vad Anders G Högmark säger. Vi tycker att de frågor som handlar om den personliga integriteten är väldigt viktiga. Men de förslag som ligger innebär faktiskt inte att den personliga integriteten träds för när. Högmark både började och slutade sitt anförande med att säga hur viktigt det är med åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten. Men det blir ändå lite grann en läpparnas bekännelse eftersom man är så tveksam inför att satsa på bekämpning av dessa brott. Moderaterna säger att man skall satsa 10 miljoner mindre på Ekobrottsmyndigheten och man har en rad förslag där man argumenterar för att det inte skall vidtas så kraftfulla åtgärder som det har sagts. Jag vill fråga Högmark: Vad kan det vara för integritetskränkande i att de som yrkesmässigt handlar med konst och antikviteter måste svara på frågor från polisen om brottslig verksamhet? Jag har svårt att förstå den hårdragning som moderaterna gör här. Och varför är moderaterna så ömsinta när det gäller frågan om påföljd? De säger ju att de som bryter mot reglerna att rapportera kan dömas till lite böter.
Fru talman! Jag vet inte om Moderata samlingspartiet har någon speciellt ömsint inställning till ekonomiska brottslingar. Jag vidhåller uppfattningen att Moderata samlingspartiet har samma intresse av att bekämpa ekonomisk brottslighet som att bekämpa annan brottslighet. Vi har ett ganska gott rykte om att vilja se till att det finns ett fungerande rättsväsende. Vid ett flertal tillfällen har vi också föreslagit resurser för detta samtidigt som vi har pekat på problem när det gäller samverkan mellan myndigheter. Att vi valde att anslå 10 miljoner mindre till Ekobrottsmyndigheten kan måhända vara ett utslag av att vi inte delar regeringens bedömning att detta var det mest ändamålsenliga sättet att bekämpa den ekonomiska brottsligheten. Om det kan man ha olika uppfattningar, men det behöver ju inte på något sätt avspegla det förhållandet att vi skulle vara mindre engagerade i kampen mot den ekonomiska brottsligheten. Fru talman!

Jag upprepar att mycket hade varit att vinna på detta. En hel del av den debatt om har förts under senare år hade kanske inte behövt föras på det sättet, om det hade gjorts en helhetsbedömning.
Fru talman! Anders G Högmark väljer att tala om något annat än vad som står på dagordningen, nämligen att det finns motioner som skall företas till behandling i utskottet som just handlar om en samlad översyn. Det får vi återkomma till, om utskottsmajoriteten anser att det är viktigt eller inte. Det är bra att Anders Högmark säger att man vill bekämpa den ekonomiska brottsligheten, kanske lika kraftfullt som annan brottslighet. Men det är ändå märkligt att varje gång som det läggs fram förslag om åtgärder på just det här området, då blir moderaterna plötsligt väldigt ömsinta. Då tas silkeshandskarna fram. Annars kräver man hårda tag mot brottsligheten. Det vore värdefullt om moderaterna på det här området kunde ansluta sig till de övriga partierna. Högmark återkommer till detta med att vi inte skulle vara så noga med den personliga integriteten - det är i alla fall vad han indirekt antyder. Det är i så fall en beskyllning som riktas mot ledamöter från Kristdemokraterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Vänsterpartiet, Vi har lika mycket känsla som moderaterna för att den personliga integriteten inte skall trädas för när. Men det får inte hindra oss att vidta åtgärder inom ramarna för vad som är möjligt för den personliga integriteten när det gäller att vara kraftfulla mot den ekonomiska brottsligheten.